Herr talman! Jag vill tacka Birger Hagård och Hugo Hegeland för deras inlägg. Det var också min mening att locka fram Birger Hagård ur grytet för att visa, genom att få det i skrift i protokollet, att vi har de sista resterna av en kämpande kolonialism även i denna riksdag. Vi som i nästan 30 år har deltagit i kampen mot rasdiktaturen, mot kolonialismen -- det gäller Folkpartiet och Socialdemokraterna -- har alltid funnit att det på andra sidan, hos högern, har funnits likgiltighet eller t.o.m. aktivt stöd. Jag trodde att den tiden var förbi när jag som ny kom till riksdagen. Men jag fann till min förvåning att här satt Birger Hagård som på sin tid stödde Katangalobbyn. Det var ett drama där Dag Hammarskjöld miste sitt liv. Här sitter en person som också stöder Renamo, som har gett upphov till en hel armé av unga människor, kvinnor och barn, i Birger Hagård också stöder, är nu föremål för en amerikansk undersökning på grund av att man har dödat sina egna ledare. Det är möjligt att herr Savimbi kan vinna valet på grund av att han representerar den största folkgruppen i landet. Det må så vara, det är en annan sak. Men jag ber att få tacka herrarna för att de har framträtt här. Det visar att det finns en röd tråd genom högern, från 30-talet fram till nu. Man har inte ändrat uppfattning. Det var det jag ville ha fram. Det är alltså en ideologisk betonad uppfattning, medan Ny demokratis är mer biologisk.
Herr talman! Det var ett litet märkligt inlägg som Pierre Schori gjorde. Men det är alldeles givet att om han studerar den svenska högerns förgångna och även studerar våra insatser i nuet, skall han finna att vi alltid har ställt upp för friheten. Vi har gjort det i Baltikum, vi har gjort det på andra ställen också och vi gör det nu i Afrika. Men det är inte en ensidig frihet för en viss grupp, utan det är frihet för alla. Det gäller mänskliga rättigheter för alla. Det är också i det här fallet fråga om att åstadkomma konstitutionella rättigheter för alla, inte bara för en viss grupp, en viss åskådning.

Jag vill dessutom tillägga att en stor del av apartheidlagarna fortfarande är kvar. Det rör sig om ett 20-tal. Men även när apartheidlagarna har avskaffats kommer allvarliga effekter av apartheid fortfarande att vara kvar. Apartheidlagstiftningen har berövat miljontals människor deras möjlighet att bedriva jordbruk, då deras mark har beslagtagits med hjälp av den s.k. marklagen. Över 3,5 miljoner människor beräknas ha drabbats av den avskydda tvångsförflyttningspolitiken. Genom apartheid saknar över sju miljoner människor bostad. Man står alltså inför mycket allvarliga problem.

Till slut vill jag bara, när det gäller frågan om sanktionernas betydelse, åberopa vad en annan sydafrikansk politiker sade på en kongress. Det var på nationalistpartiets kongress i september förra året. Han sade ordagrant så här: ''De internationella sanktionerna tvingade nationalistpartiet och regeringen att överge sin apartheidpolitik mot maktdelning och förhandlingar.'' Det är alltså sanktionspolitiken som har varit anledningen till att nationalistpartiet har tvingats ändra sin politik. När vi nu står inför målet, i en inte alltför avlägsen framtid, gäller det att hålla fast vid denna fruktbara politik till slutet.
Herr talman! Hemlandspolitiken har sannolikt i allt väsentligt varit misslyckad. Men det jag vill fästa uppmärksamheten på, Hans Göran Franck, var att allt inte är fullt så enkelt som vi kan tro att det är när vi sitter i den snöiga nord. Här har vi Bophuthatswana där man uppenbarligen inte är helhjärtat intresserad av att komma in i de större sammanhangen, utan tvärtom tycker sig ha funnit vissa fördelar. Detta kan vi diskutera fram och tillbaka. Jag har inte någon som helst anledning att säga att hemlandspolitiken är bra. Men det är som sagt var inte fullt så enkelt. Det är alldeles givet att vi i Sydafrika i framtiden möter enorma sociala problem, vi möter enorma ekonomiska problem och vi möter enorma utbildningsproblem. Vi kan t.o.m. konstatera redan i dag att det finns hungersnöd på sina håll. Därför borde Sverige, som ett humanitärt inriktat land, avstå från mer eller mindre demonstrationsartade pekpinnar, dessa sanktioner, som trots allt inte har gjort någon större nytta. Man borde avstå från detta och förena sig med de andra länder som nu i stället vill bygga upp något nytt, satsa på de Klerk och på den vilja till samförstånd som han har visat. Här finns det utrymme för stora svenska insatser omedelbart.

Herr talman! Det var en debatt i amerikanska kongressen och helt plötsligt sade någon ''I was there.'' Jag skall försöka inleda på samma sätt. Det är många som har sagt att de har varit där, och då talar vi om Sydafrika. Det har varit 30 år sedan, 45 En delegation var där i våras. Men tyvärr var inte alla partier med i den. Ny demokrati fick ingen plats. Men jag har ändå haft förmånen -- jag ser det som en förmån -- att ha varit i Sydafrika. Det ligger långt bort och det är kanske inte ett land som man så lätt tar sig till om man inte har anledning. Men jag jobbade i Zambia, som ligger ganska nära Sydafrika. Jag hade tillfälle att vistas där ett par gångar. Jag har rest runt både i Kenya och Zimbabwe och sett litet olika sidor av Afrika, dels Zambia som är mycket afrikanskt, dels Zimbabwe som jag tycker är en ganska bra modell. De vita och de svarta samsas på ett bra sätt. Sydafrika tycker jag också är ganska funktionellt i dagens läge. Jag var där 1989--1990. Men det är klart att det finns problem. Jag är helt medveten om det. De största problemen tror jag finns främst ute på landsbygden och kanske bland lågutbildade människor. I städerna tror jag att det är ganska bra. Man brukar kalla oss för rasister, men jag kan berätta att jag blev jagad av rasister i en liten stad i Sydafrika. Jag och mina vänner umgicks med ett par svarta ungdomar på en bar som vi tyckte var mycket trevligare än de andra stela ställena. Men det gick inte alls för sig. Visst fanns det apartheid. Jag blev alltså jagad. I städerna måste jag säga att jag har haft fantastiska upplevelser. Jag kom dit med förutfattade meningar. Jag hade läst mycket i tidningarna om hur illa det skulle vara. Men när man kommer in i en butik och ser en svart expedit och vit kille som packar upp lådor undrar man om man har kommit rätt, så här framstod det inte i tidningarna och det stämde inte med de skyltar med svart och vitt som Karl-Göran Biörsmark talat om. Det har hänt en del trots allt. Det tycker jag att vi skall ta fasta på. Jag träffade en vit taxichaufför. Jag träffade t.o.m. en vit ''bag-lady'' som plockade sopor i en park. Det trodde jag inte heller fanns. Men det finns problem hos alla raser; färgade, svarta och vita. Jag träffade en invandrare, en kille från Zambia, som också var taxichaufför. Eftersom jag hade varit i Zambia började vi språkas vid. Han menade att han hade det mycket bättre i Sydafrika än i Zambia. Allting är ju relativt. Jag kan göra listan över dessa saker lång, men det är inte min avsikt att förmildra omständigheterna på något sätt. Jag vill bara belysa att det skett en otrolig utveckling. Till sist: Vi måste se till de positiva effekterna. Vi måste åka dit, turista där och informera oss i stället för att avskärma oss och säga: Nej, nej, vi skall inte ha med det där att göra, vi skall ha bojkott och sanktioner. Åk dit i stället! Främst skulle ungdomar kunna göra insatser. Vi ungdomar borde resa dit, träffa ungdomar, både färgade, svarta och vita. Vi ungdomar bryr oss inte om hudfärgen, det gör man inte när man är ung. Man vill träffa ungdomar, och då spelar hudfärgen ingen roll. Jag måste säga att de Klerks son har gjort stora insatser. Han hade en färgad flickvän. Nu nådde han inte ända fram utan föll för påtryckningar. Det var modigt ändå och visar en viss tendens. Anledningen till att jag egentligen gick upp var att det sades vissa saker mot Ny demokrati som inte var så trevliga. Jag hoppas att alla i denna kammare är emot apartheid och ser det som någonting fruktansvärt som inte hör hemma i en internationell värld i vår moderna tid. Jag hoppas att det inte finns någon i något parti som skulle förespråka apartheid. I så fall är det det dummaste jag hört sedan jag kom till riksdagen. Jag hoppas att vi kan slippa sådana insinuationer i fortsättningen. Det var, Pierre Schori, en grov förolämpning. Nu gäller det att vara positiv. Vi har olika sätt att nå samma mål. Vi och några inom Moderaterna vill häva sanktionerna nu direkt. Vi tror att det gäller att åka dit, träffa sydafrikaner och börja göra affärer med dem. Det tror jag kan påverka processen och påskynda den, så att sydafrikanerna får sin efterlängtade demokrati. Ni andra vill vänta och vara litet försiktiga. Om vi nu avskaffar sanktionerna, kan vi alltid gå tillbaka senare, även om jag hoppas att vi slipper. Det går ju alltid att gå tillbaka till det gamla. Varför skall vi vara så fega? Låt oss prova. Varför skall vi alltid vänta till sist? Allra sist till Pierre Schori, som vill hjälpa genom ANC. Jag läste att man hade satsat 660 milj.kr. i ANC:s kampanj. Vi träffade i utrikesutskottet en företrädare för ANC. Tyvärr kunde inte Nelson Mandela komma själv. Vi fick höra att man behöver mer pengar för att bygga upp sin organisation. Jag tycker att man för 660 milj.kr. kan bygga en ganska bra organisation, men pengarna kanske har gått till andra saker, vad vet jag. Ett sista råd till Pierre Schori: Bespara en gammal avdankad socialistisk partisekreterare. Tack för mig.
Herr talman! Det är alltid intressant att höra Richard Ulfvengren i diskussioner om tredje världen. Richard Ulfvengren har erfarenhet och talar med auktoritet. Richard Ulfvengren säger att det har hänt en hel del i Sydafrika. Visst har det gjort det, det har fler av oss framhållit här i dag. Det har hänt mycket under de senaste 30 åren sedan jag var där för första gången. Men de exempel som Richard Ulfvengren tog fram är ändå bara en krusning på ytan. Visst kan man plocka fram exempel som visar att det finns svarta som har det relativt bra. Men det är som sagt bara en krusning på ytan. De djupa problemen finns kvar, nämligen det stora demokratiproblemet att det inte finns rösträtt för de svarta. Jag är rädd för den överoptimistiska tonen, att man tror att vi är där nu. Jag tror att jag är mer realistisk när jag säger att det finns många våra hinder på vägen dit. Vi behöver bara se hur högerextremisterna resonerar, diskuterar och agerar. Richard Ulfvengren säger att vi skall släppa sanktionerna nu, och om det skulle visa sig att utvecklingen inte går i den riktning som vi önskar skall vi återinföra dem. Det är väl en omväg. Om vi nu har sanktioner och vi skall få se, precis som det sägs i utskottets betänkande, en demokratisk författning i Sydafrika, då släpper vi sanktionerna. Detta måste väl ändå vara den logiska uppbyggnaden. Varför skall vi släppa dem innan vi är framme vid målet? Richard Ulfvengren antydde att sanktionerna inte har så stor betydelse. Det finns många uttalanden och konkreta exempel som visar att sanktionerna har och har haft stor betydelse för en demokratiseringsprocess i Sydafrika. Jag har framför mig ett uttalande från biträdande minister och ansvarig för utvecklings och utbildningsfrågorna som säger så här: Naturligtvis lider vi av era sanktioner. Så pass isolerade från omgivningen som vi är lider vi av dem. Att nu spela ut sista kortet, innan spelet är över, tycker jag vore ett fatalt misstag.
Herr talman! Att nu häva sanktionerna och sedan återinföra dem är naturligtvis inte någon idealmodell. Det var bara ett exempel på att om det skulle gå helt käpprätt, skulle man naturligtvis kunna gå tillbaka till er modell, även om jag inte tror på sanktioner. Vi hörde ju på nyheterna i går att ett antal människor i Jugoslavien uttalade sig negativt om sanktionerna och menade att de inte hade något positivt med sig. Man bad t.o.m. svenskarna att fara dit pepparn växer, det kanske är Sydafrika det. Självfallet tycker jag att man inte skall ha några sanktioner alls. Men naturligtvis har sanktionerna lett till både något gott och något ont. Framför allt har de i och för sig stärkt Sydafrika. Man har där lärt sig att leva oberoende i många avseenden och kunnat utveckla sin industri. Men det hela är en stor bluff. I Zambia, där jag var, finns en stor omlastningscentral för exempelvis Zambias äppelexport. Den är dubbelt så stor som äppelskörden i Zambia. Till bl.a. Sverige importeras väldigt mycket äpplen från Zambia. Man har bara bytt till nya lådor. Det finns Pepsiburkar där det står Botswana, men de tappas i Sydafrika. Alla förbud och sanktioner kringgås. Vi måste kunna se den verkligheten också. Vi importerar alltså en hel del grejor från Sydafrika, även om det står något annat på lådorna. Vad är det för moral? Är det okej? I Zambia, som ju nu fått en ny president, talar man om att man är emot ANC. Jag besökte ANC:s vapenförråd i Lusaka ett antal gånger och deltog i ANC:s möten. Det var ganska intressant. Zambias president äter sydafrikansk mat och dricker sydafrikanska viner. Jag var mycket nära att få Lena Hjelm-Wallén att ta ett glas sydafrikanskt vin när hon var där och hälsade på. Det misslyckades tyvärr, för hon är nykterist. Till sist måste jag säga att det här egentligen är en larvig diskussion. Några vill att vi skall häva sanktionerna under 1992, och vi vill göra det direkt. Fortsätter vi diskussionen sex månader till kanske alla får rätt.
Herr talman! Jag vill till sist hålla med Richard Ulfvengren om att affärsmännen visst hittar olika vägar att kringgå systemet. Det är jag den förste att erkänna. De tillkortakommandena får vi leva med när vi arbetar med sanktioner. Därmed inte sagt att totalbilden är att sanktionerna är ineffektiva och saknar betydelse. Vi har klara indikationer på att vi inte skulle vara där vi är i dag när det gäller utvecklingen i Sydafrika om inte sanktionerna hade funnits.
Herr talman! Jag tänkte bara säga några ord om sanktionernas effektivitet. De har bidragit, det har vi hört från många i dag, till att regimen i Sydafrika insett att den måste ändra sig. När vi ville tillämpa sanktioner var det därför att vi ville vara med i den internationella opinionsbildningen, påtryckningarna, mot regimen för att skapa demokratiska förhållanden i Sydafrika. Men det fanns också ett annat skäl, och det var insikten om att apartheid vilar på två stöttepelare: dels det interna rasistiska förtrycket, dels det yttre stödet från bl.a. handel och teknologiskt kunnande. Vi ville helt enkelt inte heller delta i att stötta upp det andra apartheidsbenet utan såga av det genom att skära av kontakterna från Sverige med Sydafrikas regim. Därtill fanns naturligtvis uppmaningarna och vädjandena från den svarta majoritetsbefolkningen, men inte bara från den. Herr Hegeland, som är kulturellt intresserad, kunde ju ha lyssnat på Sydafrikas senaste nobelpristagare i litteratur, Nandine Gordimer. När hon var här i Stockholm i december uttalade hon sig just om att sanktonerna skulle fortsätta. Det här har varit en historisk debatt, som rört sig ända från tiden för Katanga och fram till nu och som har varit viktig. Jag vill avsluta med att säga att det ändå är som vi brukar säga i utrikesutskottet: För alla eventualiteters skull -- med tanke på att det verkar som att statsministern är duktig på att utfärda frisedlar och ibland överpröva riksdagen -- har vi skrivit att det är utvecklingen i Sydafrika som blir det avgörande för de svenska åtgärderna.

Herr talman! För nästan precis ett år sedan, måndagen den 3 juni 1991, diskuterade vi -- liksom i dag -- miljöpolitik i denna kammare. Men till skillnad från vad som är fallet i dag hade vi då omfattande och framåtsyftande förslag från regerinen att behandla. Långsiktiga mål till skydd för människors hälsa och miljö lades fast, liksom ett antal etappmål som skulle uppnås under vägen. Trots detta var den dåvarande oppositionen inte nöjd. ''En stor besvikelse, för litet, för splittrat, för sent'', löd kommentarerna. Men hur ser det ut i dag, när de som då var i opposition har regeringsansvaret och alla de möjligheter som följer av detta att kunna förverkliga sin politik? Jo, trots alla invändningar och alla synpunkter som fördes fram i debatten för ett år sedan har inte regeringen lyckats samla ihop sig till några förslag på miljöns område. Det har varken kommit någon proposition om förpackningsavfall eller något förslag om avfallsavgift. Enligt regeringsförklaringen skulle tydliga miljömål formuleras och bestämda miljökrav skulle ställas, samtidigt som effektiva styrmedel --t.ex. miljöavgifter -- skulle komma till användning. Ingenting av detta har vi sett förverkligas eller ens föreslås under detta riksdagsår. Det som har genomförts har varit sådant som redan var förberett av den socialdemokratiska regeringen. Så har regeringen äntligen bestämt sig för att fatta förberedande beslut om att ta fram naturresursräkenskaper. Man har också förverkligat riksdagsbeslutet från 1991 om att införa miljöklasser för personbilar, lastbilar och bussar, men detta skedde under stor vånda. Den så omtalade gröna bilagan till finansplanen var ingenting annat än redan kända sanningar. Eftersom några förslag från regeringen inte finns, diskuterar vi här i dag 42 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. Bland dessa yrkanden finns ett krav på att regeringen nu skall redovisa konkreta förslag om hur miljöpolitiken skall föras vidare. Detta yrkande avvisas av den borgerliga majoriteten i utskottet. Herr talman! Nu startar miljökonferensen i Rio. Där samlas politiska ledare från hela världen för att enas om en strategi för hur vår jord skall kunna överleva. Regeringen har, enligt tidigare beslut, deltagit i förberedelserna inför Riokonferensen. Men hur har regeringen drivit de så viktiga klimatfrågorna? Det har vi inte fått något svar på, trots att vi har frågat tidigare. Använde sig Carl Bildt av möjligheten att påverka USA, när han för en tid sedan träffade den amerikanske presidenten? Sverige skall vara pådrivande i miljöfrågor, säger regeringen i regeringsförklaringen. Men i internationella sammanhang börjar man nu fråga sig vart Sverige har tagit vägen. Trots miljöministerns försäkringar uppfattas t.ex. beslutet om energiskatterna av internationella bedömare som ett stort steg bakåt. Trots krampaktiga försök från miljöministern och Centerpartiet att bevisa motsatsen, har vi tvingats konstatera att Sverige har tagit en paus när det gäller miljöpolitiken. Men nu går det inte att vänta längre. Regeringen måste förbereda nästa steg i miljöpolitiken nu. Detta steg bör ta fasta på att Sverige aktivt skall medverka i en internationell utveckling som är varaktig och hållbar. Sverige är ''ett rikemanskvarter i den globala byn''. Vi tillhör den fjärdedel av mänskligheten som utnyttjar tre fjärdedelar av jordens resurser. Men vi har också teknik och kunskaper att ställa till förfogande i miljöns tjänst. Det gör att vi, tillsammans med övriga industriländer, har ett alldeles särskilt ansvar för utvecklingen av miljöpolitiken. Vi och övriga industriländer måste ta på oss uppgiften att gå före. Vår uppgift är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling, som kan förena framsteg för de mänskliga samhällena med vad människan och naturen tål. Miljöpolitiken har utvecklats steg för steg. I och med 1991 års miljöpolitiska beslut lades det fast en strategi för hur miljöpolitiken skall utvecklas de närmaste åren. Alla samhällets sektorer måste ta sitt miljöansvar. Långsiktiga mål till skydd för människors hälsa och för miljön har lagts fast, liksom även ett antal etappmål för att minska de skadliga utsläppen. Men för att man skall nå resultat måste miljöpolitiken och opinionsbildningen kring miljöfrågorna hela tiden utvecklas. Trafik och energisystemet måste ställas om. I regeringsförklaringen talas det om en omfattande modernisering av järnvägen under 1990-talet. Det har inte kommit några nya förslag utöver dem som lades fram för riksdagen under 1991. Det har inte heller tagits några nya initiativ för att man skall kunna infria de mål som miljöministern har angivit angående bensinfria fordon år 2000. Borttagandet av etanolskatten är långt ifrån tillräckligt i detta sammanhang. Förändringen av energiskatterna snarare motarbetar miljön än gynnar den. Det innebär ingen ekonomisk fördel att använda rena bränslen såsom naturgas eller den miljömässigt bästa oljan. Kol blir förmånligare än biobränslen, enligt den borgerliga miljöpolitiken. Herr talman! Vi socialdemokrater föreslår att regeringen tillsätter en kommision som i ljuset av FN-konferensens resultat och den process som har satts i gång får i uppgift att initiera åtgärder för en stegvis anpassning till en hållbar uteckling i Sverige. Kommissionen bör arbeta i nära samverkan med folkrörelser, näringsliv, kommuner och myndigheter. Man bör tillvarata de erfarenheter som har vunnits genom de olika miljöprojekt som drevs under förra mandatperioden, t.ex. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservation nr 1. I vad gäller styrmedel för att uppnå en ekonomisk hållbar utveckling måste sådana utvecklas successivt. Framväxten av en ny miljöanpassad teknik måste underlättas och påskyndas, så att energisnåla metoder och miljövänliga produkter verkligen kommer till användning. Det har redan införts vissa miljöavgifter och skatter, vilka verkar i miljövänlig riktning. Miljöavgiftsutredningen, som arbetade under förra mandatperioden, har utvecklat metoder och lagt fram förslag. Ytterligare utredningar för att utarbeta principer behövs alltså inte. Redan nu kan nya avgifter och skatter införas, när detta bedöms vara lämpligt. Det kan behövas justeringar av införda skatter och avgifter för att de skall nå avsedd effekt. Däremot behövs det en systematisk genomgång av skattesystemet för att man skall kunna uppmärksamma skatter som motverkar hushållning med naturresurser och utvecklingen mot en god miljö. På en del områden skulle en skattehöjning vara motiverad, men den måste då motsvaras av en skattesänkning på något annat område. Dessutom får inte skatte och avgiftssystemet full effekt om det inte kan kombineras med investeringar i miljövänliga alternativ. Tillämpningen av ekonomiska styrmedel måste dessutom breddas. Kommunala taxor bör kunna användas i styrande syfte. Avfallstaxorna, avloppsavgifter, tillsyns och kontrollavgifter är några exempel på taxor som bör ses över. Vi föreslår att regeringen tillsätter en utredning som får i uppdrag att studera hur användningen av ekonomiska styrmedel kan breddas samt hur skattesystemet skall få en mer miljöanpassad profil. Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till reservation 3. När det gäller kommunerna pågår nu en översyn av det kommunala miljöarbetet. I det sammanhanget anser vi att det är lämpligt att man också går igenom de kommunala översiktsplanerna, inte minst för att se vilka förändringar som behöver göras för att bättre tillgodose naturresurs och miljömålen. Man kan t.ex. konstatera att kommunerna inte ägnar godstransporterna någon uppmärksamhet i planeringsarbetet, trots att dessa står för en betydande del av de miljö och hälsofarliga utsläppen. Därför bör kommunerna uppmanas att snarast ta med godstransporterna i planeringen. Jag kommer på grund av kammarens tidsbrist inte att yrka bifall till reservationerna 5, 6 och 7 om miljövården och regionala miljöanalyser. Men vi socialdemokrater står självfallet bakom dessa reservationer. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! Jag antar att de flesta talare som egentligen skulle ha talat i detta ämne är i Rio eller på väg dit. Vi skall hoppas att de får en trevlig men framför allt givande resa. Den hoppas jag även ger insikt om att det finns något utanför Sverige, och att vi kan vidga vyerna litet grand i den svenska miljödebatten. En god miljö är på sikt kanske den viktigaste frågan för mänskligheten, om vi exkluderar krig, förföljelse och annat elände. Om vi inte tar tag i miljöproblemen globalt kommer de kanske att leda till ett värre krig än vi någonsin har skådat. Vi har en god miljö, speciellt i det här landet. Det märker vi inte minst dessa underbara dagar. Det har vi naturligtvis till stor del på grund av att vi i det här landet har tagit tag i våra miljöproblem, och vi har kommit mycket långt. Vi har kommit så långt att våra åtgärder nu handlar om enstaka procent eller t.o.m. delar av procent. Jag menar inte att vi på något vis skall lägga av med våra fortsatta ansträngningar. Men vi måste höja ögonbrynen litet grand och titta bortom skogen. Det är trots allt så att 80--90 % av de föroreningar som vi trots allt får in här i landet är importerade. Miljön känner ju, som vi vet, inga gränser. Vi vet också tämligen väl varifrån dessa föroreningar kommer. Det gäller både luftföroreningar och vattenföroreningar. Vi vet att den avgörande delen av föroreningarna kommer från de gamla östländerna. Den östra delen av vårt fina innanhav är på väg att bli mycket skadad. Trots att vi i Sverige har den absolut längsta kusten av länderna runt Östersjön, svarar Sverige för bara ca 13 % av föroreningarna. Jag har tagit del av en utredning där det sägs att det skulle kosta 5,5 miljarder kronor att förbättra detta med en procentenhet. Vi tror att det skulle vara förnuftigare att ta en del, kanske t.o.m. bara en mindre del, av dessa pengar och satsa dem där miljöförstöringen är som värst. Det gäller skorstenarna i öster utan något som helst reningsskydd och avloppsvattnet som på många håll, för att inte säga de flesta, rinner helt orenat ut i vattnet. Jag har haft möjlighet att resa runt i samtliga dessa berörda länder och haft möjlighet att studera dessa miljöproblem på nära håll. Det är mycket skrämmande. Jag är säker på att flera av kammarens ledamöter har haft möjlighet att göra detsamma. Jag glömmer aldrig några timmar en natt i Halle i Östtyskland, som jag körde igenom för att försöka finna ett hotellrum, vilket misslyckades. Luften under dessa timmar då jag befann mig i en bil inne i staden var till den milda grad retande för luftorganen att jag hade svårigheter att andas, och ögonen rann. Man kan då tänka sig hur det är för de människor som skall bo och arbeta där. I södra Polen finns det inte tillräckligt med syre i luften för att en människa skall kunna andas på ett normalt sätt. Detta är med andra ord saker som vi borde ta itu med innan vi lägger alltför stor energi och kostnad på den svenska decimalen. Gotland är ju på väg att bli ett nav i Östersjön. Vi kanske skulle fundera på att göra Gotland till något slags miljöcentrum, där de olika länderna kan samlas kring ett Östersjöns miljöcentrum. Det krävs en god ekonomi för att tackla dessa problem. Det är just en god ekonomi som i dag inte finns i de berörda länderna. De har inte heller kunskapen och teknologin. De famlar omkring i sitt mörker. Vi har både kunskapen och teknologin, och vi har faktiskt även en god ekonomi, även om vi tycker att vi blir allt fattigare. Vi kanske skulle ta tag i dessa problem. Vi har ju inte bara kunskaperna och arbetskraften. Vi har dessutom för tillfället ledig arbetskraft. Vi har t.o.m. arbetslösa människor, och vi har arbetslösa människor med stora kunskaper. I stället för att betala duktiga svenska människor arbetslöshetsersättning för att inte göra någonting, vore det väl förnuftigt att hjälpa till att lösa problemen i dessa länder med de resurser som vi har i det här landet. Detta borde vi ta itu med nu direkt och göra något. Detta är dessutom en hjälp till självhjälp. Jag sade ju att vi importerar 80--90 % av föroreningarna, och ingenting kan vara bättre än att vidta dessa åtgärder. Det skulle på sikt mycket kraftigt förbättra miljön här i Sverige. Det finns all anledning att samordna dessa resurser. Vi har kunskapen, vi har tekniken, och vi har trots allt en god ekonomi. Vem vet, kanske det nya Investeringsaktiebolaget Sverige, som vi skall klubba igenom här på onsdag, kan vara med och hjälpa till. Det räcker faktiskt att vi hjälper till med mjuka lån. Dessa länder är säkert villiga att på sikt vara med och betala tillbaka. Vi har även biståndsmedel som vi skulle kunna använda, även om det är att svära i kyrkan. Man kanske också skulle börja fundera över om man kunde göra något förnuftigt med de militära resurserna i världen, både här och på andra ställen. Så länge de ryska trupperna finns kvar i Baltikum, kanske man rent av skulle ålägga dem att använda sina resurser för att hjälpa till att lösa en del av de miljöproblem som de faktiskt har medverkat till. Östersjön är nu i ett tillstånd av HIV-smitta. Låt oss inte se den utvecklas till aids. Det betänkande som vi i dag debatterar behandlar ju också olika former av miljöavgifter, miljöskatter och liknande. Detta är åtgärder som har debatterats länge, och det finns naturligtvis fördelar även med dessa. Men vi skall inte gå snabbare fram än vad man gör internationellt. Vi skall gärna gå i första ledet, men vi kan med hänsyn till konkurrensen inte ålägga våra företag hindrande avgifter. Låt oss ta dessa steg jämsides med de övriga EG-länderna. Det är ju ändå åt det hållet som vi marscherar. Herr talman! Jag vill slutligen yrka bifall till reservation 2 vid mom. 1 och reservation 4 vid mom. 7.

Herr talman! Annika Åhnberg brukar med den äran företräda Vänsterpartiet i miljödebatten. Nu är Annika glädjande nog snart på väg till Rio och miljökonferensen, där jag tror att hon kommer att göra ett utmärkt arbete. Jag hade önskat att vi hade kunnat skicka med Annika, förutom goda hälsningar, ett mycket miljöpolitiskt medvetet Vi borde ha stärkt vår miljöpolitik i detta land, så att Sverige med kraft kunde representera ett nytt miljötänkande i världen. Jag tror att inte bara Annika Åhnberg utan hela den officiella och den inofficiella svenska delegationen med detta i ryggen skulle kunna driva våra frågor med större kraft. Det ser i dag inte ut som att vi har ett kraftfullt och livskraftigt miljöpolitiskt agerande i vårt land. Jag tycker heller inte att vi tar så stora steg framåt i och med detta betänkande. Det är mycket små steg som tas. Det hade exempelvis varit i högsta grad önskvärt att ta med de förslag som kvinnorna här i riksdagen har kommit med om hur man inom FN:s ramar kan omvandla militära resurser till miljöresurser. Man bör i första hand skära ner de militära resurserna, men där de finns kvar bör man använda sig av den teknologi och de mänskliga resurser som finns på förbanden. Sverige har här genom våra riksdagskvinnor gjort ett utmärkt arbete i FN:s regi. Jag hade önskat att Sverige med all kraft hade kunnat driva denna fråga i Rio. Vi hade också hoppats på att över huvud taget driva frågorna om att minska försvarskostnaderna i vår värld, eller att kunna visa på hur Sverige går före genom att stänga en eller flera reaktorer. Då hade vi med kraft kunnat driva de miljöpolitiska frågorna i världen. Ny demokrat representant har här talat om hur vi borde uppmana Rysslands trupper att omvandla sig till miljötrupper på andra sidan Östersjön. Det är gott och väl. Men man bör väl ändå i första hand börja på hemmaplan. Det är våra egna resurser som vi kan använda oss av. För vänsterpartiet är miljöfrågorna av grundläggande betydelse för mänsklighetens framtid. Vi vet allihop att mänskligheten alltför länge förbrukat jordens tillgångar i stället för att bruka dem. Denna insikt måste styra vår politik framöver. Vänsterpartiet har i motioner och olika förslag här i riksdagen lagt fram några konkreta punkter för hur miljöpolitiken skall utvecklas. Några exempel på detta är att skatter och avgifter måste ligga på råvaror och inte på förnybara energikällor, att anställda måste få ökat inflytande över miljöarbetet, att miljöarbetet måste bedrivas på alla nivåer, inte minst lokalt, och att alla kommuner borde bli ekokommuner. Konsumenterna måste ges ökade möjligheter att förbättra miljön. Det internationella miljöarbetet måste bedrivas kraftfullt, bl.a. när det gäller klimatfrågor, vilket är en annan sådan punkt. Vi har också pekat på hur naturresursräkenskaper skall tas fram som komplement till de traditionella nationalräkenskaperna. Vi anser även att anslagen till instituten för miljöforskning måste öka. Vidare borde man se till att hanteringen av kemikalieavfall och farliga varor sker i slutna kretslopp, och den biologiska mångfalden måste säkras. Allt detta återfinns mer detaljerat i Vänsterpartiets motioner. Några av de förslag som jag har tagit upp avstyrker utskottet i detta betänkande. Det gäller t.ex. hur externa miljörevisorer skulle kunna vara ett bra komplement till övervakning från myndigheter och andra instanser. Det förslaget har tyvärr inte har fått gensvar. Jag skall här inte alltför ingående redogöra för de olika förslagen. Jag konstaterar bara att Vänsterpartiet står bakom samtliga de motioner väckts från Vänsterpartiet och de förslag som har lagts fram på miljöområdet. Men jag yrkar särkskilt bifall till det handlingsprogram för ett fortsatt miljöarbete som vi föreslagit, dvs. yrkande 1 vid mom. 2. Vi kan i dag inte se att de svar som utskottet ger i betänkandet är tillfredsställande. Det krävs snabba resultat för att kunna påvisa att Sverige bedriver en aktiv miljöpolitik. Fru talman! Jag yrkar också bifall till yrkande 3 vid mom.8, som gäller vår motion Ju646. Yrkande 3 handlar om sambandet mellan inre och yttre miljö. Vi anser att fackliga organisationer måste få ett större inflytande vad gäller miljöfrågorna och mer att säga till om. Jag vill också instämma i sreservationerna 1, 3 och 5.

Fru talman! Jag vill till att börja med yrka bifall til utskottets hemställan i betänkande JoU18 i dess helhet. Det betänkande som vi idag behandlar rör ett antal motioner på miljöområdet. Dessa motioner visar glädjande nog på en mycket stor bredd i miljöengagemanget i riksdagen och visar också på en mycket stor kompetens och ett ökat engegemang i dessa frågor, och det vill jag gärna ha sagt. Det är kanske det viktigaste att notera i denna miljödebatt. Den stund vi har fört debatten har den varit berättigat lågmäld. Man skulle närmast kunna säga att debatten har förts samtalvis. Det tyder på att man i stora stycken i dag är överens med regeringen om de ambitioner som regeringen har visat och de målsättningar som regeringen har för det framtida miljöarbetet. Det finns naturligtvis några dissonanser och delade uppfattningar. Det är dem som man måste dra fram i ljuset. Det är inte riktigt som Inge Carlsson tidigare sade, nämligen att den föregående regeringen kraftfullt och tydligt gjorde en markering i och med den miljöproposition som han hänvisar till. Sanningen var att den tidigare regeringen samlade ihop alla de miljöförslag som legat och väntat under en följd av år, och vilka tidigt efterlysts från den dåvarande oppositionen. Sedan lämnade regeringen dessa förslag som en samlad klump vid ett tillfälle. Det var den arbetsmetodik man valde. Den nuvarande regeringen kommer att successivt men minst lika tydligt redovisa sina förslag i olika propositioner. Några av dem känner kammaren redan till. Det kommer en samlad proposition, som dock inte kommer att handla om förpackningar, något som Inge Carlsson tidigare nämnde. Det blir ett förslag som gäller hela kretsloppet där man kommer att kunna ta in också den offensiva delen, dvs. ett effektivt och riktigt sätt att koppla ihop användningen med hur vi skall sköta avfallshanteringen. Det är just denna tydliga kretsloppsinriktning som är mycket angelägen för regeringen. Regeringen kommer naturligtvis att lämna förslag som gäller arbetet att komma till rätta med klimatförändringarna och tydliga förslag när det gäller mångfalden och biotekniken. När det gäller dessa senare delar kan det kanske vara värt att understryka något som jag tror att Inge Carlsson missade, nämligen att Sverige faktiskt har varit pådrivande på dessa områden inför Det är en felsyn att man i andra länder uppfattar Sverige som ett svagt land på miljöområdet. Jag tror inte att vi hade fått fram den konvention om biologisk mångfald som nu ligger för undertecknande om inte Sverige så entydigt varit pådrivande när det gäller flera av de åtgärder som finns med i konventionen. Det är att beklaga att man t.ex. från USA har signalerat att man inte tänker skriva på konventionen. Det är å andra sidan ett ganska gott betyg. Det tyder på att det finns bett i konventionen och att den har substans och tydlighet, en tydlighet som Sverige i stor grad har bidragit till. Detsamma kan sägas om frågan om krig och miljö, som ju flera talare redan har berört. Det är en av de tyngre frågor som Sverige har drivit i det internationella arbetet, under viss klagan från andra länder. Det är en fråga där man önskat att vi hade kommit längre. Men Sverige har inte sparat någon möda när det gällt att få till stånd åtgärder och få in material i de olika handlingar som nu skall hanteras i Rio. Fru talman! Det finns i flera av reservationerna inte så mycket substans. Det rör sig om marginella förändringar i förhållande till det arbete som regeringen bedriver i dag. Det är naturligtvis rimligt och acceptabelt att man framför förslagen. Motionärerna vet ju nu att det som berörs i de allra flesta motionerna är sådant som antingen är föremål för utredning i eller utanför regeringskansliet. Man kan här nämna miljöskyddskommittén, som till våren kommer med ett betänkande. Det kan också röra sig om frågor som redan är strategiskt redovisade i bl.a. Jag har all respekt för de förslag som nu förs fram i motionerna. Det är motioner och resonemang som visar på en bredd och en ambition i riksdagen att föra miljöfrågorna framåt. Jag är glad att regeringen och inte minst Centern kan ta ledningen i detta arbete. Fru talman! Jag vill än en gång yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det är naturligtvis bra, Lennart Daléus, att debatten förs på samtalsnivå och inte i form av pajkastning. Men att utgå ifrån att alla partier därmed skulle var överens eller vara särskilt nöjda med den miljöpolitik som regeringen för, är i mina ögon att missuppfatta politiken. Från Vänsterpartiet anser vi att regeringen för en mycket passiv miljöpolitik. Det finns en rad frågor där man borde ha kunnat skjuta fram positionerna, och i andra frågor har regeringen endast följt upp den tidigare regeringens arbete. Jag vill som en punkt ta upp det som flera av oss har varit inne på, nämligen försvarskostnaderna och hur försvarsresurser skulle kunna omvandlas till miljöresurser. Man har från många håll uttryckt stort intresse för detta. Men vad jag kan utläsa av det betänkande från försvarsutskottet som vi har att behandla framöver, handlar det om en höjning av rent försvarsmässiga kostnader. Jag har inte sett några konkreta exempel på att några regementen i Sverige skulle ombildas till miljöregementen. Det hade ju varit att mycket konkret peka på hur Sverige för positionerna framåt inför Riomötet. Jag tycker att Lennart Daléus nöjer sig med litet i det avseendet. Jag tycker i och för sig att det är bra att Lennart Daléus, som representant för majoriteten, inte för samma resonemang som Ny demokratis representant gör, nämligen att allt, om det inte fanns så mycket förskräcklig miljöförstöring ute i världen, skulle vara gott och väl -- omfattningen av miljöförstöringen i Sverige är i promille eller procent, Sverige har i stort sett en bra miljö som sköts väl. Min och Vänsterpartiets uppfattning är att det finns en god miljö i Sverige, men att miljön värnas inte på långa vägar på det sätt vi önskar är möjligt. Den diskussion som förs inför Rio-konferensen går ut på att om man i alla länder i världen skulle förbruka energiresurser på det sätt som Sverige och andra rika länder gör skulle utvecklingen vara ohållbar. Vi vet alla att så inte är möjligt, utan det är här som miljöpolitiken måste ändras. Förnyelsebara energikällor måste tas till vara för att säkra miljön för framtiden. Jag är glad åt att majoriteten inte ställer sig bakom det resonemang som Ny demokrati för.
Fru talman! Jag vill gärna stryka under den iakttagelse som Eva Zetterberg gör om Centerns syn på var ansvaret ligger. Det kan sammanfattas i den enkla sanningen att Sverige är det enskilda land som från miljösynpunkt mest påverkar Sverige negativt. Alltså är det nyttigt att åtgärder vidtas i Parallellt med detta skall det naturligtvis finnas ett starkt internationellt engagemang, där Sverige på olika sätt stöttar de länder som har svårt att kombinera en rimlig utveckling med en sund miljö. Jag har naturligtvis, fru talman, inga illusioner om att Vänsterpartiet skall vara alldeles nöjt med regeringens miljöarbete. Men man borde kunna lyfta fram några frågor där Vänsterpartiet delar inte minst Centerns uppfattning om angelägenheten att lösa dem. Låt mig ta biotekniken som ett sådant exempel. Jag tror mig veta att Vänsterpartiet delar den uppfattning som ligger bakom Centerns engagemang att lyfta fram den frågan som en av de allra viktigaste på miljöområdet -- kopplat också till den biologiska mångfalden. Det är ingen hemlighet att Centern har en stark uppfattning om kärnkraften, som man också på olika sätt försöker förmedla i regeringsarbetet. När det gäller försvarsresurserna tror jag inte att Eva Zetterberg har den förhoppningen att regeringen på några månader, snart ett år, skulle ha haft möjlighet at så till den grad infiltrera det militära maskineriet att regementen hade gjorts om till miljöregementen. Vi kommer att fortsätta att hävda kopplingen mellan miljön och den militära påverkan. Vi har gjort det i ett omfattande arbete inför Riokonferensen. I miljödepartementet, särskilt i miljövårdsberedningen, kommer man att arbeta för att visa denna koppling och se konkret vad som går att uträtta på den svenska scenen. Fru talman! Jag återvänder till frågan om energin. Det är ingen hemlighet att satsningen på bioenergi, dvs. satsningen bort från fossila bränslen och kärnkraften, är bärande i Centerns politiska arbete och utgör dess bättre en kraftfull satsning i regeringens arbete.
Fru talman! Ja, jag håller med Lennart Daléus. Centern och Vänsterpartiet har gemensamma åsikter i vissa frågor när det gäller bioteknik och annat. Det tycker vi är bra, och vi tycker att det går bra att samarbeta. Däremot beklagar vi att Centern inte har fått större gensvar inom regeringen för en hel del av miljöfrågorna. Vi inser att det kanske inte är på grund av Centern som det hela har fallerat, utan i stället på grund av moderater och folkpartister. Vidare har vi frågan om det internationella engagemanget, Lennart Daléus. Vi vet att Sverige är engagerat och har gjort insatser på vissa områden. Men jag anser att det inte är tillräckligt. Vi har i det här betänkandet lagt fram förslag om hur engagemanget kan stärkas ytterligare. Man borde kunna gå längre på en rad områden. Även jag inser att man till i dag inte skulle kunna lägga fram ett förslag om att totalt ändra budgeten för ett regemente inom försvaret. Men jag tycker att man inom försvaret inte har kommit särskilt långt med att föra fram frågorna. Jag trodde att vi var överens om att det behövs kraftigare ansträngningar för att genomföra det som fortfarande är idéer. Vi vet att det tar ett bra tag till att komma fram till förverkligandet. Jag hoppas att vi kan jobba för detta tillsammans.
Fru talman! Det är viktigt att framhålla att det går att se på två sätt på det internationella arbetet och engagemanget. Har Sverige gjort så mycket som det över huvud taget går för att kraftig och tydligt driva de viktiga internationella miljöfrågorna? Där är svaret ja. Vi har gjort det som går att göra för att gå framåt i det internationella miljöarbetet. Å andra sidan kan vi ställa frågan om den situation som råder i förhandlingsarbetet räcker. Har vi kommit tillräckligt långt? Då är svaret nej. De resultat som vi i dag kan se på det internationella miljöområdet, de utkast som finns till överenskommelser, de färdiga förslag som finns osv., är helt otillräckliga med hänsyn till den miljösituation som råder i världen i dag. Det viktiga är ändå att kunna gå från denna kammare, och från regeringsarbetet, och fråga sig om Sverige har gjort tillräckligt och gjort allt vad man kan för att driva frågorna framåt. Svaret är, utan att tveka: Ja, det har Sverige gjort. Eva Zetterberg tog upp de militära frågorna igen. Jag delar uppfattningen att det skall bli spännande att så småningom få se förslag från försvardepartementet och regeringen, och så småningom i betänkandet från försvarsutskottet, med dessa kopplingar. Jag vill försäkra Eva Zetterberg om att Centern har varit och är starkt engagerat i frågan om kopplingen mellan miljön och militär påverkan. Frågan har utgjort en viktig del i vårt internationella arbete och kommer i växande utsträckning att utgöra en del av engagemanget på nationell nivå.

Fru talman! Efter den lilla debatt vi har haft nu anser Lennart Daléus att vi socialdemokrater står bakom regeringens ambitioner när det gäller miljöpolitiken. Så är inte fallet. Det riktas en stark kritik mot miljöministern inte bara från oss socialdemokrater utan även från många andra håll. Självfallet är vi ledsna och besvikna över den politik och de ambitioner som hittills har visats under året. Jag tänker då på de uppgörelser som Olof Johansson inledde sin karriär med, dvs. försämringen och slopandet av energiskatterna, vilket gynnade både olja och kol på bekostnad av biobränslena. Det var något som vi gick emot. Landets miljöorganisationer tappade också förtroendet för Olof Johansson. Olof Johansson ned den grupp, med Bodil Jönsson i Lund som ledare, som arbetade på en grönare läroplan. Tillsammans med EG-ministern Ulf Dinkelspiel avstyrkte Olof Johansson förslaget om en ökad återvinning av förpackningar med hänvisningar till kommande medlemskap i EG, osv. Listan kan göras mycket lång. Vi tycker att det är djupt beklagansvärt att regeringen under ett helt år inte har gjort annat än att genomföra en del av de beslut som den socialdemokratiska regeringen fattade förra året. Lennart Daléus säger att en hel del förslag skall läggas fram till hösten. Vi socialdemokrater har alltid varit öppna för en dialog och en diskussion, inte minst med Centerpartiet. Vi hoppas att det nu skall bli litet mer fart, att det inte skall bli en paus i miljöarbetet och att man kommer fram starkt under hösten. Annars kommer förtroendet, som är svagt inte minst bland ungdomarna, att bli än mindre för
Fru talman! Man kan recensera på olika sätt. Jag är litet oklar över med vilket mandat Inge Carlsson kan konstatera att de svenska miljöorganisationerna har tappat förtroendet för Olof Johansson. Jag tror inte att det är en riktig beskrivning. I själva verket tror jag att det bland miljöengagerade människor i det här landet finns ett starkt förtroende för Olof Johansson och för Centerns miljöengagemang. Det gäller inte bara miljöengagemanget utan också kompetensen och förmågan att driva frågorna. Fru talman! Det är inte sant att Sverige skulle ligga långt efter när det gäller energiskatter och liknande. I själva verket innehar Sverige tätpositionen när det gäller t.ex. att med hjälp av avgifter ge sig på problemet med koldioxiden, dvs. en av växthusgaserna. Det är inte sant att miljöutbildningen inte är en högt prioriterad fråga i Centerns och regeringens arbete. Det som är paradoxalt är att det här inte är första gången vi använder arbetsgrupper med miljöutbildning som ett av ansvarsområdena. Jag hade förmånen att 1981 vara ordförande just i en sådan arbetsgrupp i samarbete med flera olika departement som hade till syfte att stimulera miljöutbildningen. Det var en av de första arbetsgrupperna som den sedan tillträdande socialdemokratiska regeringen omsorgsfullt lade ned. Jag säger inte detta för att intressera någon för historieskrivning. Men det finns olika sätt att arbeta med miljöutbildning och visa det engagemanget. Det gör den nuvarande regeringen och centern. Fru talman! Vidare har vi skillnaderna i förslag. När vi hade en kärnkraftsdebatt, en debatt om Vindelälven, en debatt om almarna eller en debatt om de tunga momenten när det gäller försurningsproblemet, framkom rejäla skillnader. Det var fråga om att ge och ta. Man kunde se rejäla, tydliga skillnader rent av i uppfattningen om huruvida det var ett problem som man diskuterade eller inte. Var kärnkraften besvärlig eller inte? Fanns det ett försurningsproblem eller inte? Fru talman! Jag är övertygad om att om någon invånare från Mars plötsligt skulle landa på jorden och av någon outgrundlig anledning ge sig på att läsa jordbruksutskottets betänkande nr 18, skulle denne med ledning av reservationerna ha svårt att förstå vad det egentligen är vi bråkar om. Grundattityden är gemensam. Regeringen kommer att fortsätta den tydliga miljöpolitik som delvis redovisas i utskottets betänkande.
Fru talman! Jag har inte tagit upp något om miljöutbildning och kärnkraft i mitt anförande. Jag tog i stället upp att vi inte anser att den nuvarande regeringen har tillräckligt stora ambitioner på miljöområdet. Det har inte kommit fram några nya konkreta förslag från den borgerliga regeringen under det här riksdagsåret. Man har genomfört beslut som fattades i samband med den socialdemokratiska miljöministerns propositioner. Det är väl inte så konstigt att jag då kritiserar Olof Johansson och Centerpartiet. Det gör även andra av era partibröder. Moderata samlingspartiets ordförande i ungdomsorganisationen Ulf Kristersson har uttalat sig i Dagens Nyheter, där han säger att Olof Johanssons märkliga ambitionslöshet äventyrar den borgerliga regeringens trovärdighet, och att miljöpolitiken alltid är ett trovärdighetstest för en regering, inte minst bland unga väljare. Likadant har Folkpartiets partisekreterare Peter Örn offentligt uttryckt sin otålighet över att det inte nu händer något. Han har bl.a. efterlyst en tydligare handlingslinje när det gäller Sveriges miljöpolitik inom EG. Det finns flera citat som Lennart Daléus säkerligen har tagit del av. Jag är som socialdemokrat oroad över att man ute i världen, i stora tidningsartiklar i utländska tidningar, ifrågasätter svensk miljöpolitik. Vi har i många år från Centern, men kanske mest från Vänsterpartiet och Miljöpartiet under förra mandatperioden, fått mycket hjälp att genomföra en bra långsiktig miljöpolitik. Därför tycker vi att det är anmärkningsvärt att inte miljöministern och Centerpartiet kan rå på de andra. Det finns mycket kvar som vi tycker att ni borde ge er i kast med och komma fram till riksdagen med förslag om. Nu har ni varit tomhänta i över ett år. Jag tycker att det är dags att ni börjar arbeta på miljödepartementet och kommer fram med litet vettiga synpunkter, bl.a. på de områden som jag tog upp i mitt huvudanförande.
Fru talman! Inge Carlsson berör Ulf Kristerssons resonemang från Moderata ungdomsförbundet när det gäller Centerns miljöarbete. Det kan vara litet tråkigt att diskutera det, när han inte är här. Vi har haft två stora miljöfrågor som har dominerat miljödebatten de senaste åren. Det har varit kärnkraften och trafikens miljöpåverkan. Om man vill söka sanningsvittnen kan man inte direkt påstå att Moderata ungdomsförbundet har sprungit benen av sig för att engagera sig i kärnkraftsfrågan eller för att komma till rätta med trafikens miljöproblem. Om Inge Carlsson skall söka sanningsvittnen för sin tes om Centerns miljöarbete är det kanske att gå åt fel håll. Den andra iakttagelsen man kan göra är att här står vi allihop och talar om hur viktigt det är med internationella miljöfrågorna och att vi måste engagera oss i de internationella miljöfrågorna. Hur kan då Inge Carlsson bortse från att en stor del av miljöarbetet i kanslihuset under de gångna månaderna har varit inriktat just på att göra ett bra arbete vid en av de viktigaste konferenser och internationella möten som vi kommer att få uppleva på länge, nämligen miljökonferensen i Rio. Sverige har tveklöst varit pådrivande där. Man kan inte säga att det är viktigt med internationellt arbete och sedan inte räkna in detta internationella arbete när man summerar regeringens verksamhet. Fru talman! Sedan hävdar man att det inte finns något nytt. Centern har genom Olof Johansson lyckats få miljöfrågorna att genomsyra de andra departementen. Det är en stor miljöseger. Det är en framgång för miljön att miljöfrågorna finns med som en del av finansplanen och att det finns med en tydlig strategi för miljöavgifters användning och utnyttjande av ekonomiska styrmedel i kompletteringspropositionen. Jag kommer ihåg den tiden, det var inte länge sedan -- det var någon gång på mitten av 80-talet --, när Naturresurs och miljökommittén bl.a. arbetade med en utredning om utnyttjandet av ekonomiska styrmedel. Då reserverade sig Socialdemokraterna systematiskt mot användningen av ekonomiska styrmedel. Nu har Centern lyckats få fram det till en dominerade del av regeringens miljöarbete. Då uppmärksammas detta över huvud taget inte av Inge Carlsson. Jag kan förstå det eftersom det är intressant med debatten, men det har ingenting med bakgrunds och verklighetsbeskrivningen att göra. Nu kommer regeringen med tydliga förslag under det kommande året. Med den bas vi redan nu har att stå på i regeringsarbetet, kan vi se fram mot ett fruktbart, tydligt och riktigt miljöarbete, dessutom förhoppningsvis inspirerat av ett gott resultat i Rio under de kommande veckorna.

Fru talman! Jordbruksutskottetbetänkande 1991/92:JoU18 Miljöpolitik berör en rad områden som tagits upp motionsvägen. Det finns inte någon regeringsproposition som behandlas. Det kan kanske bero på att riksdagen behandlade en mycket omfattande proposition på miljöområdet våren 1991. Vi minns alla den framskjutna miljödebatten 1988. Den borde ju resultera i något. Tyvärr trängdes väl miljödebatten undan i 1991 års valrörelse. Jag säger tyvärr, eftersom miljödebatten berör omsorgen om så viktiga ting som vårt vatten och vår luft. När Kds bildades för snart 30 år sedan, var insikten i de här frågorna inte lika påtaglig som den är i dag. När vi tog upp frågorna om våra livsbetingelser, medförde det att några belackare kallade Kristdemokraterna för vatten och luftpartiet. Visst är det en paradox. Det går inte att leva på vatten och luft, men vatten och luft är helt avgörande för livet på jorden. Miljödebatten är komplex. Den berör den globala miljön och den kräver nationella överenskommelser. Den berör också den enskilda individens livsstil och påverkan på miljön. I princip är det enskilda människors miljöintresse och prioriteringar som är helt avgörande för hur vår livsmiljö påverkas. Om vi är ledande organisationsmänniskor eller företagsledare har vi kanske större möjligheter att påverka, men jag tror att det är ett folks samlade miljökunskap och intresse som har en avgörande betydelse för hur miljöfrågorna kan drivas. I dessa dagar knyts intresset till Riokonferensen. Den är oerhört viktig, men det kan också finnas skäl att påminna om gräsrotsarbetet. Då tänker jag på en fyrpartimotion med Margareta Wiklund som första namn som är fogad till detta betänkande. Den sammanfattas i betänkandet: ''Som enskilda kan vi i det dagliga livet påverka miljösituationen genom att få in ett miljötänkande och ett praktiskt miljöhandlande i vardagen. Viktiga fora för ett ökat miljömedvetande är förutom hemmet och familjen även förskolan och skolan. I deras uppgifter måste ingå att göra barn och ungdom miljömedvetna. Konkreta miljöfrågor behöver även diskuteras inom föräldrautbildningen samt ingå i förskole och lärarutbildningen.'' Nu avstyrker utskottet den här motionen med hänvisning till förra årets miljöpolitiska beslut. Motionen utgår nog tyvärr från det faktiska läget, som det har varit. Nog är det skrämmande att miljöfrågorna hittills har haft en relativt undanskymd plats i undervisningen. I den öppna förskola i Falkenberg dit jag har följt mina barn har jag kunnat notera positiva resultat. Kommunen anordnade förra året en miljökurs för dagbarnvårdarna i deras fortbildning. Uppsala kommun håller på med en intressant satsning. Drygt 1 000 barn från förskola till högstadium skall odla grönsaker och kompostera skolans matrester. Målet är att utveckla former för miljöundervisning baserad på odling, källsortering och kompostering. Samtidigt aviseras på en del håll neddragning av konsumentekonomiska kurser. Denna neddragning är en olycklig utveckling ur miljösynpunkt. När det gäller kompostering kommer jag väl ihåg hur jag som nybliven kommunfullmäktigeledamot, utifrån Kds program, protesterade mot att kompostering inte var tillåten i kommunen. Det moderata kommunalrådet tog sig an saken, men det var inte så enkelt. Länsstyrelsen sade nej, och detta fick ordnas på ett finurligt sätt. Nu nästan 25 år senare faller de sista bastionerna för denna förbudsmentalitet ute i kommunerna. Fru talman! Om man tar den här långa utvecklingen för rätt enkla frågor i beaktande, kan man förstå svårigheterna att utveckla ekonomiska styrmedel för en bättre miljö. Om ekonomiska styrmedel skall bli verkningsfulla måste flera länder, och helst de stora producentländerna, vara relativt överens. EG har en viktig roll på det här området. I det arbetet skall vi finnas med i beslutsprocessen. När det gäller miljösamarbetet vill jag erinra om Alf Svenssons riksdagsperiod 1985--1988. Under den allmänna motionstiden varje år framförde han motionskrav om ett miljösamarbete med Polen. Det samarbetet skulle ge bättre miljö och nya arbetstillfällen i såväl Sverige som Polen. Riksdagens behandling av motionerna resulterade inte då i några positiva åtgärder. I dag har vi ett miljösamarbete i gång, och nu vill Ny demokrati utöka det. Eftersom jag tidigare har kritiserat skattereformen för att den inte beaktat miljöaspekterna, tycker jag att det är intressant med en motion från ett av partierna bakom skattereformen om skattereformens miljöeffekter. Jag tror att det finns en hel del att göra på det området. Vi får nu avvakta vad utredningsarbetet kan komma fram till. Fru talman! Slutligen kan jag inte låta bli att erinra något om -- när informationen i dessa dagar duggar tätt om den katastrofala miljösituationen i det forna Sovjetunionen och Östtyskland -- att det faktiskt inte är så många år sedan vissa debattörer undrade om man var riktigt normal när man ifrågasatte det systemets välsignelser. Det är först under senare år som det har blivit rumsrent att tala om ekonomiska styrmedel i miljödebatten.
Fru talman! Jag delar självfallet mycket av det som Harry Staaf säger i sina olika inlägg om miljöfrågorna. Låt mig bara mycket kort, närmast nostalgiskt, säga att vi var ju många som i arbetet med miljöfrågorna och särskilt i kampen mot kärnkraften, kände stöd och delaktighet från Kds. Det är med samma tillförsikt som vi ser fram mot ett fortsatt engagemang i den riktningen från Kds. Det får gärna vara kopplat med ett med Centern gemensamt starkt engagemang när det gäller att komma till rätta med problemen med biltrafiken och dess miljöeffekter. Jag hoppas som sagt att det stödet och det gemensamma synsättet och engagemanget kommer att finnas också i fortsättningen.
Fru talman! Jag vill erinra Lennart Daléus om att Kristdemokraterna har ställt sig bakom den trepartiuppgörelse som gäller energin. Jag hoppas också mycket på att vi skall komma fram till miljövänliga trafiksystem.
Fru talman! Jag går inte alls i polemik med Harry Staaf. Jag konstaterar bara att det känns skönt att det här starka engagemanget för att bli av med kärnkraften och att lösa trafikens miljöproblem lever kvar också hos Kds.

Fru talman! Den svenska fiskerinäringen befinner sig i en mycket besvärlig situation. Detta beror till stor del på att torsktillgången minskat mycket under senare år. Orsakerna till detta är naturligtvis flera. För det första har saltvatteninströmningen till Östersjön från västerhavet uteblivit under de senaste 15 åren, vilket gör att torsken har svårigheter att fortplanta sig. För det andra orsakar miljön och föroreningarna i våra hav en minskning av fisktillgången. För det tredje bidrar också ett intensivare och effektivare fiske av yrkesfiskare till minskningen. Fångsterna av torsk, då huvudsakligen i Östersjön, har från den 1 juli 1991 t.o.m. vecka 20 i år minskat från 35 000 ton till ca 15 000 ton. En sådan minskning innebär en intäktsförlust på ca 200 milj.kr. brutto. Som en jämförelse uppgick förra årets totala inkomster för yrkesfisket till knappt 900 En del fartyg, huvudsakligen från Västkusten, har under detta år i ökad utsträckning gått över till att fiska sill och skarpsill. I Östersjön har fångsterna under januari till april i år, jämfört med motsvarande period 1991, medfört en ökning av sillfångsterna med ca 10 000 ton och skarpsillfångsterna med ca 20 000 ton. Jag tror att det i allt väsentligt är det större tonnaget som har fångat dessa kvantiteter och att de har avsatts för industriändamål. Jag skulle tro att dessa industrifångster har medfört intäkter på ca 20 milj.kr. Den huvudsakliga anledningen till att fångsterna gått till fiskmjölsanvändning är att det inte är möjligt att lönsamt fiska sill i Östersjön för mänsklig konsumtion. Eller uttryckt med andra ord: Vi äter för litet sill i Sverige. Det visar sig att flera fiskeföretag som under senare tid har investerat i stora fiskefartyg har stora ekonomiska svårigheter. En del har också gått i konkurs. Däremot har de mindre garnbåtarna än så länge klarat sig någorlunda. Detta gäller närmast ekonomiska lättnader i form av förlängning av amorteringstiden samt förlängning av ränte och amorteringsfriheten. Detta avser fiskelån och garantilån som fiskeföretagen runt hela Sverige har. Det är viktigt att regeringen nu vidtar åtgärder för att minska bördan för landets yrkesfiskare. Fru talman! Från denna talarstol har det vid flera tillfällen betonats att det är viktigt och angeläget att Sverige har en bärkraftig och bra fiskerinäring. Fisket har stor betydelse för försörjningen i många regioner, inte minst i glest bebyggda trakter. Detta är inte något som förändrats. Vi socialdemokrater har kvar denna åsikt, och förhoppningsvis delas den av flera partier. Detta tror jag när jag läser utskottets betänkande nr 20, som vi i dag skall behandla. Betänkandet är något annorlunda på det viset att där inte finns några reservationer, men det innehåller bl.a. fyra tillkännagivanden. Regeringen föreslog i propositionen en neddragning av normkvantiteten för sill med 25 %, eller uttryckt i ton 10 000 ton. Det skulle bli en inkomstminskning med ca 11 milj.kr. för yrkesfisket. Den förändring som yrkesfisket blivit drabbat av och de ekonomiska svårigheter som blivit följden av detta var anledningen till att vi socialdemokrater inte kunde acceptera denna neddragning. Det var av den anledningen som vi motionerade om oförändrad normkvantitet. Det var med stor tillfredsställelse vi kunde konstatera att övriga partier i utskottet ställde upp på vårt förslag och att det kunde bli enighet i en för yrkesfisket viktig fråga. Längs våra kuster har under senare år fisket med kust och havsfiskeredskap ökat betydligt, det s.k. husbehovsfisket. En mycket stor del av dem som bedriver detta fiske är inte beroende av fisket för sin försörjning. Utvecklingen av lätthanterliga redskap i kombination med stort fritidsbåtsbestånd och ökad fritid har medfört att många som är verksamma inom andra yrken kan på sin fritid bedriva ett fiske som i omfattning närmar sig eller tangerar yrkesfiskets omfång under vissa perioder. För både yrkesfisket och sportfisket är detta ett stort problem. Utskottet har vid ett flertal tillfällen behandlat frågan, men någon åtgärd har inte vidtagits. När utskottet i år behandlade vår motion, som gick ut på att ge regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med förslag till redskapsbegränsning för s.k. husbehovsfiskare, fick förslaget en positiv behandling, och utskottet föreslår riksdagen som sin mening att ge regeringen till känna vad som anförts i motionen. Men det är viktigt att betona att alla som lever och bor i Sverige och som på sin fritid vill fiska i havet skall ha denna möjlighet. Det är en begränsning av redskap som är nödvändig. Bevarande av de naturlekande vilda laxstammarna har också varit föremål för många diskussioner i utskottet. Det finns mycket lax i Östersjön, men det är den naturproducerande laxstammen och dess genetiska mångfald som är utrotningshotad. Det var därför med tillfredsställelse som utskottet kunde enas om ett tillkännagivande att ge regeringen i uppdrag att tillsammans med ansvariga myndigheter snarast vidta åtgärder i syfte att skydda de naturlekande vilda laxstammarna. Fru talman! Det fjärde tillkännagivandet som utskottet gör gäller Laxfond Vänern. Stiftelsen Laxfond Vänern har som mål att bygga upp en grundfond om 90 miljoner. Stiftarna, som är kommun, stat och landsting, skall bidra med medel. Fondens huvudsakliga uppgift är att bygga upp ett bra turistfiske. Vi socialdemokrater ser det som en bra lösning att införa en särskild fiskevårdsavgift som kan bidra till finansieringen och stödjer därför motionsförslagen som har dessa krav. Vi socialdemokrater är för att införa en allmän fiskevårdsavgift i Sverige, vars syfte är att inbringa medel till vården av det svenska fisket och till glädje för alla sportfiskeintresserade människor i Sverige. Detta förslag har tidigare avslagits här i kammaren av de borgerliga partierna och Ny demokrati. Förslaget att nu snabbutreda ett införande av särskild fiskevårdsavgift i Vänern strider därför inte mot vår uppfattning. Vi ser det också som en början, en möjlighet att kunna vandra vidare och införa en allmän fiskevårdsavgift i Sverige. Jag tror att denna fråga mognar sakta men säkert. Fru talman! I både betänkandet och regeringspropositionen framhålls att det svenska fisket genomgått stora förändringar. Det bör understrykas att det svenska fisket i och med Eftaoch EES överenskommelserna kommer att få en fullständig frihandel utan något gränsskydd. Detta kommer helt självklart att utsätta näringen för ett högt förändringstryck och stor konkurrens. Mot denna bakgrund är det utomordentligt viktigt att utforma en fiskepolitik som tar hänsyn till de nya förutsättningar som råder i omvärlden. Jag tänker då inte minst på EG:s övergripande fiskepolitik och olika EG-länders utformning av densamma. Enligt uppgift skriver jordbruksministern för närvarande på direktiv till en ny utredning för yrkesfiskets utvecklingsmöjligheter. Detta har också begärts i utskottet. Jag anser att det är av stor vikt att yrkesfiskets nya villkor belyses med en parlamentarisk grupp med företrädare för riksdagspartierna. Enligt vår uppfattning är det av stor vikt att Eftaavtalet och EES-avtalet belyses och att avtalens olika delar analyseras; inte minst de, enligt min mening, svårtolkade och ibland motstridiga bestämmelser som föreligger. För att utforma en ny fiskepolitik är det dessutom av stor vikt att understryka att det inte uppkommer något tidsmässigt glapp, i form av utebliven nationell fiskepolitik, mellan frihandelsavtalen och EG-medlemskapet. Således är det viktigt att den kommande utredningen klart dokumenterar och analyserar EG:s fiskepolitik och olika EG-länders nationella fiskepolitik.

Detta måste också beaktas i den kommande utredningen; inte minst om målsättningen är att ett kustfiske skall få möjligheter att utvecklas. Det är slutligen viktigt, fru talman, att också understryka betydelsen av de fiskeutsättningar som under ett flertal år beviljats inom ramen för normprisregleringen. För regleringsåret 1992/93 har regeringen förelagit riksdagen en höjning från Detta är ett bra förslag, som har tillstyrkts av utskottet, vars resultat under föregående år väl har dokumenterats av fiskeriverket. Under tiden har staten fått in satsade pengar genom ökat fiske och ökad avsalu. Våra viktiga konkurrensländer inom exempelvis EFTA har framgångsrikt bekostat utsättningsmöjligheter för yrkesfisket och andra fiskande. Detta stöd måste betraktas som förenligt med EG:s fiskepolitik, eftersom det ej är att betrakta som konkurrensnedvridande. När normprissystemets finansiering upphör, senast vid utgången av år 1993, bör utsättningar av lämpliga fiskarter för kommersiellt bruk ingå som en viktig del i den kommande utredningen. Mina frågor till företrädarna för regeringspartierna är därför i dag: Delar ni min uppfattning att de problemområden som jag nämnt skall bl.a. ingå i direktiven till fiskeutredningen? Om svaret på den frågan är ja, hoppas jag att ni omedelbart verkar för att direktivens slutliga utformning blir sådan att de täcker bl.a. dessa problemområden. Jag har ännu inte sett förslagen till direktiv, men jag är ändå, fru talman, mycket oroad för att de kommer att omfatta ett mycket snävt område, både vad avser det som man skall arbeta med och vad gäller tidsramen.

Fru talman! När vi nu diskuterar betänkandet om fiske, priser på fisk och en del andra saker som har med fiske att göra, kan jag konstatera att det är en nöjd Kaj Larsson som stått här och talat. Jag tror att Kaj Larsson med tillfredsställelse kan notera att vi fortfarande har ett jordbruk som har möjlighet att lägga fram förslag i dessa frågor. På det sättet har vi kunnat få en del saker att hända -- i varje fall kommer de att hända. Som Kaj Larsson inledningsvis sade har fisket stor betydelse för många regioner i Sverige. Det gäller framför allt kuststräckorna och kustorterna, och det är för de här landområdena och samhällena viktigt att fisket får sådana ekonomiska förutsättningar att det kan fortsätta. Som Kaj Larsson också var inne på är tillgången på torsk ganska avgörande för att de som utövar fiske skall ha en bra ekonomi. När torsken nu kommer att minska blir det naturligtvis bekymmer. Att dessutom priserna på lax och sill -- fisk som det är ganska gott om i Östersjön -- är låga ger ingen tröst och heller ingen lösning på problemet. Men det är ändå viktigt att man ger fiskarna möjlighet att nyttja den resurs som finns. Varför är det så ont om torsk? Det finns många orsaker till det. En är det som vi diskuterade i det föregående ärendet, nämligen Östersjöns miljö. Det är naturligtvis viktigt att vi löser problemen på det området. Regeringen har också satsat betydligt mer pengar på att ge ett stöd till Östeuropa, inkl. de baltiska länderna. I detta ligger en ganska stor satsning på miljöåtgärder som skall kunna ge förbättrade förutsättningar framöver i Östersjön. Men naturligtvis räcker inte det. Det finns mycket som måste göras också här hemma. Vad som bekymrar mig är det som Kaj Larsson var inne på, nämligen saltvattensutbytet i Östersjön. Det är riktigt att det styrs av förhållanden som vi inte kan påverka, i varje fall inte i någon nämnvärd grad. Men det är också viktigt att säga att vi inte skall vidta åtgärder som försvårar saltvattensutbytet i Det är därför som jag tycker att det är fel att man bygger en bro över Öresund, som de facto kommer att få en sådan inverkan. Den prövning som nu sker kommer att visa i vilken mån jag har rätt, men under alla omständigheter kan det inte vara en positiv faktor utan måste bli en negativ faktor. Eftersom man lever på marginalen i detta avseende, skall man vara försiktig. Vi hade under behandlingen i utskottet också att ta hänsyn till och bedöma motioner. I flera av de motioner som hänvisats till utskottet tog man upp normkvantiteten på sill och strömming. Kaj Larsson sade att utskottet hade gått en socialdemokratisk motion till mötes, och det är riktigt. Jag kan tillägga att det också fanns motioner från flera övriga partier med samma krav.

Det är då viktigt att svenskt fiske får de förutsättningar man rimligtvis skall ha i jämförelse med andra länder inom EG. Det fanns ju redan i propositionen en del saker som var positiva för fisket, såsom utsättning av fisk och pengar till produktutveckling av sill och strömming. Detta kan också komma fiskeriindustrin till del, och även det är en viktig del av fisket, inte minst för de människor som är sysselsatta inom den näringen i de orter där vi har fiskeriindustri. I det här betänkandet behandlas också frågorna om redskapsbegränsning, om naturreproducerad lax och om hur vi skall klara Vänerlaxen. På alla tre punkterna finns tillkännagivanden. Det har faktiskt blivit tillkännagivanden i år. Detta är frågor som vi har diskuterat år efter år efter år utan att komma fram till något slutligt resultat. Vi har inte kunnat få någon majoritet i utskottet för ett tillkännagivande om åtgärder. Även om vi många gånger har skrivit långa långa stycken om hur viktigt det är att göra någonting, har vi hittills aldrig kommit fram till att göra någonting. Men nu har vi gjort det. Nu hade vi en majoritet i utskottet som vågade, ville och kunde göra det. Jag vill understryka det som Kaj Larsson sade, att detta naturligtvis inte är fråga om att vi vill vara stygga mot dem som vill åka ut och fiska på sin fritid, utan de skall naturligtvis kunna göra det. Detta är en begränsning som är rimlig med utgångspunkt i att det också finns yrkesfiskare och att det finns en nödvändig begränsning i utnyttjandet av fiskeresurser. Det gäller kanske framför allt den naturreproducerade laxen, som är ett bekymmer, eftersom det finns så få kvar. Orsaken till att vi gör ett tillkännagivande om Vänerlaxen är möjligheten att finansiera de åtgärder som görs och som måste göras. Om detta skall ske genom en särskild fiskevårdsavgift eller på annat sätt skall jag låta vara osagt. Jag tror emellertid inte att Kaj Larsson skall se det här som en möjlighet att omvända oss som inte tycker om en allmän fiskevårdsavgift till att bli positivt inställda till en sådan. Det är inte avsikten med den här avgiften, utan avsikten är att visa omtanke om det arbete som görs inom Laxfond Vänern och den finansiering som där är nödvändig. En utredning bör därför titta på hur den finansieringen skall klaras. En särskild fiskevårdsavgift av detta slag kan vara en möjlighet. I betänkandet behandlas också de frågor som har att göra med fiskets ekonomiska situation. Vi konstaterar att den är besvärlig och att det beror på de faktorer som har förts fram i debatten. Jordbruksministern har i ett frågesvar i riksdagen och i andra sammanhang lovat att tillmötesgå de förslag som fiskeriverket har lagt fram om förlängd amorteringstid och räntefrihet på fiskerilånen. Jordbruksministern har också i olika sammanhang verifierat att han tänker tillsätta en utredning som skall se över fiskets situation. Vi har en utredning som studerar trädgårdsnäringen, och vi har en omställningskommission för jordbruket. Det är rimligt att vi har en utredning också inom fiskets område. På det sättet bedrivs ett arbete för att se hur vi skall skapa de bästa förutsättningarna för framtiden inom de näringar som ligger inom jordbruksutskottets område, alltså även fiskerinäringen. Inte heller jag har sett direktiven för utredningen. Utgångspunkten är att man skall se efter hur fisket skall kunna komma in i ett Europasamarbete och hur man skall kunna klara av den akuta situation som råder i dag. Det är det som skall utredas. Exakt vilka direktiven är kan jag inte gå in på, eftersom jag ännu inte känner till dem. Fru talman! Med det här yrkar jag bifall till jordbruksutskottets hemställan i det här eniga betänkandet.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträdde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Fru talman! Lennart Brunander sade att det verkar som om jag var nöjd med utformningen av betänkandet och resultatet, och det är riktigt. Jag är nöjd med den utformning som betänkandet har fått. Det är ju inte var dag vi står här i kammaren med ett betänkande utan reservationer och med fyra underkännanden för regeringen, där utskottsmajoritetens partier går emot sin egen regering. Lennart Brunander nämnde Öresundsbron, men jag tänker inte ge mig in i den debatten. Jag ställde i mitt anförande en fråga till Lennart Brunander om en del områden som jag anser borde ingå i den utredning som jordbruksministern nu håller på att skriva direktiv till. Jag skulle vara mycket intresserad av att få veta om Lennart Brunander ställer upp på att också de områden jag nämnde bör ingå i utredningen.
Fru talman! Det är roligt att Kaj Larsson är nöjd. Det är emellertid inte så att vi har underkänt regeringens proposition på fyra områden, utan det är bara på en punkt vi har gjort det, nämligen när det gäller att man drog ner normkvantiteten för sill/strömming. På den punkten har vi förändrat det förslag som ligger i propositionen. De andra tre tillkännagivandena är gjorda med utgångspunkt i motioner som har anknytning till detta men som inte berördes i propositionen. Det kan tyckas vara ett underkännande av regeringen -- kanske är det ett underkännande av att regeringen inte har gjort något i dessa frågor --, men det är ju i så fall ett ännu större underkännande av de regeringar som suttit dessförinnan och under många år inte har gjort något åt detta. Kaj Larsson ville veta min uppfattning på några punkter, men jag skall ärligt erkänna att jag inte kommer ihåg exakt vilka punkter han tog upp, eftersom jag inte antecknade dem. Som jag sade har jag ännu inte sett direktivet till utredningen, men det som skall utredas är fiskets ekonomiska situation, hur man skall skapa bra förutsättningar för fisket, hur man skall kunna klara av en introduktion i EG och naturligtvis också vilka krav man skall ställa vid EG-förhandlingarna.

Fru talman! Först yrkar jag bifall till utskottets förslag. Vid sidan av skogsbruk, jordbruk och jakt är fisket ett viktigt nyttjande av de levande, förnyelsebara resurserna. Det ingår i människans förvaltaransvar att hantera de här resurserna med försiktighet, så att de kan bestå som en tillgång för människorna i ett ekologiskt kretslopp som inte slås ut. I fråga om de vattenlevande djuren finns många hot, i så gott som samtliga fall bestående av människors oförsiktighet. Västerhavet utsätts för föroreningar genom tillförsel av kväve och fosfor. Det gör att de bottenlevande djuren slås ut. Försök pågår att komma till rätta med de här problemen. Östersjöfisket hotas från flera håll. Som vi redan har hört här i debatten hotas exempelvis den naturligt reproducerade laxen av att de älvar som laxen skall leka i har täppts till genom utbyggnad av vattenkraft. Vi borde stärka beståndet av naturligt reproducerad lax genom att uppe i älvarna sätta ut fisk som sedan kan fångas i havet och inte bara genom att mjölka kanske totalt hundra honor på rom. Vi kan även, som man har gjort i Halland, ordna fungerande fiskevägar. Vi har ansvar för en fortsatt genetisk rikedom. Östersjöfisket hotas vidare av en gigantisk miljöförstöring, som bl.a. har åstadkommits av de tidigare planekonomiskt styrda öststaterna. Vi måste få ett bättre ansvarstagande från alla de människor som bor runt Östersjön. Det är ändå en tröst att se att människor kan rätta till missförhållanden. Vi kan se Strömmen utanför riksdagshuset som ett exempel. Så sent som på 60 talet var Strömmen ett regelrätt kloakdike, och i dag ser vi klart, rinnande vatten rinna ut i Östersjön. Kvar finns fortfarande för mycket kväve och fosfor, men exemplet visar ändå att vi kan om vi vill -- och vi vill. Det är väldigt viktigt att framhålla att utan en bra miljö får vi inget bra fiske. Havsfisket kräver regler. Jordbruksutskottet föreslår en begränsning av mängden fångstredskap för fritidsfiskarna, något liknande de regler man i dag har i Danmark. Jag kan konstatera att sportfiskarna i Fisketidningen, som jag i dag fick på mitt bord, skriver att man accepterar detta. Man säger där att man inte behöver några rörliga nät alls. Som Kaj Larsson framhöll genomgår fisket för närvarande en svår kris bl.a. på grund av att torsken inte reproducerar sig i tillräckligt stor omfattning. Det innebär att många fiskare drabbas av akuta ekonomiska problem. Jordbruksministern har i detta sammanhang ställt i utsikt att fiskarna skulle kunna få anstånd med amortering och räntor på fiskelån, och detta noterar jag med tillfredsställelse. Det finns många intressen som skall dela på fisket -- fiskevattenägare, yrkesfiskare, sportfiskare och staten -- och det krävs en bra avvägning mellan de olika intressena. Jag hälsar också en parlamentariskt bred utredning välkommen. Vi måste inse att yrkesfiskarna är en mycket viktig grupp. Det är yrkesfiskarna som befolkar öar, skärgårdar och stränder. Fritidsfiskarna skall ha sin del av fisket, men de får inte göra så stort intrång i yrkesfiskarnas verksamhet att yrkesfiskarna slås ut. Därför krävs regler för fritidsfisket som gör det möjligt för yrkesfiskarna att leva på sitt fiske. Sportfiskarna vill ha en allmän fiskevårdsavgift. Det finns inget intresse från statens sida av att finansiera ett nytt båtregister, utan detta blir kanske på sikt något som sportfiskarna själva får finansiera. Sedan måste man hitta rätt huvudman för bevakningen av det hela. Till sist: Subsidiaritetsprincipen måste få råda på fiskeområdet. Vi får inte skapa en tung byråkrati som behandlar allt fiske lika. Varje fiskevatten har sin speciella karaktär, som bara fiskarna runt det vatten de fiskar i känner till. Därför måste ansvar för fiskevård och fiske bäras av lokalt engagerade människor.

Fru talman! Jag ställde i slutet av mitt anförande en fråga till samtliga företrädare för partierna. Jag skulle gärna vilja att också företrädaren för kds svarade på hur man ser på dessa frågor, om kds menar att de skall ingå i utredningen. Vad jag frågade var om fiskeripolitiken skall ta hänsyn till de nya förutsättningar som råder i omvärlden, dvs. de internationella bitarna. Jag sade också att det var viktigt att man analyserar EFTA-avtalet och EES-avtalet så att det inte uppkommer ett tidsmässigt glapp på så sätt att den nationella fiskepolitiken uteblir. Om ni inte tar upp dessa frågor i era anföranden kommer jag att fortsätta att plåga er med frågorna.

Fru talman! Jag instämmer i Kaj Larssons önskemål om att just de här två frågorna skall tas med i utredningen.

Fru talman! I det betänkande som vi nu har att ta ställning till behandlas förutom proposition 120 ett antal motioner som väckts i anslutning till propositionen, men också ett stort antal motioner som lagts fram under allmänna motionstiden och som berör olika fiskefrågor tas upp här. Mycket av det som sagts tidigare i dag i den här debatten är sådant som jag kan skriva under på. Såväl motionerna som propositionen och det eniga utskottet visar, tycker jag, att det finns en betydande insikt om fiskets problem och de svårigheter som svenskt fiske står inför. Jag tycker också att det bör vara en förhoppning inför framtiden att detta skall kunna tolkas på det sättet att vi står väl rustade inför det utredningsarbete som enligt vad som har nämnts är nära förestående. Men, fru talman, först vill jag något kommentera några av de mer allvarliga och akuta problem som näringen nu har. Vi vet att många av företagen har akuta ekonomiska bekymmer. Konkurserna i fiskeriföretagen liksom inom beredningsindustrin har under den senaste tiden ökat på ett mycket oroväckande sätt. Orsakerna till det kan vara många, men gemensamt är att de har sin grund i att det svenska fisket under den senaste tiden har minskat på ett drastiskt sätt. Orsakerna till detta är till stor del att torskfisket, som under de senaste åren har utgjort den ekonomiskt i särklass viktigaste delen för svenskt fiske, har minskat på ett ytterst dramatiskt sätt. Det är troligtvis bekant för ledamöterna här i kammaren att den svenska torskkvoten i Östersjön har minskat från drygt 40 000 ton fisk i fjol till ungefär 20 000 ton under innevarande år. Däremot har vi fortfarande ett mycket gott sillfiske, där man kan ta upp stora volymer. Men där är priserna sådana att en övergång från torskfiske till sillfiske inte kan bära den ekonomiska förlust man gör på det minskade torskfisket. Rent ekonomiskt är det ingen vinst att gå över till sillen. Låt mig bara exemplifiera med de siffror som Kaj Larsson tidigare nämnde. Vi har minskat fisket med ungefär 20 000 ton torsk det sista året, men vi har ökat sillfisket inkl. skarpsillsfisket med ungefär 30 000 ton. Trots att det uppstår ett plus med 10 000 ton landad fisk innebär det ett minus på 180 milj.kr. i fiskeinkomster. Det visar på de bekymmer som finns med sillfisket. Låt mig bara nämna att vi i fjol tog upp 7 000 ton skarpsill i Östersjön. I år har vi redan fått ett skarpsillstopp i Östersjön, vilket betyder att vi har fiskat upp alla de 29 000 ton, dvs. ungefär fyra gånger mer än vi tog upp i fjol, som vi har i svensk Givetvis kommer man då också in på problematiken med industrifisket, skarpsillsfisket, och vad detta kan innebära för andra fiskearters framtid. Vi vet att det pågår en stor diskussion om huruvida vi skall ha något industrifiske i Östersjön och hur det i så fall skall se ut. Vi vet att det förekommer olika uppgifter om att man i industrifiskfångsterna också får upp mycket ungar av exempelvis lax och torsk. Men där som när det gäller så mycket annat finns det olika uppfattningar om vad det egentligen är man får upp. Vi vet att människor som arbetar vid det nya Östersjölaboratoriet i Karlskrona har varit med ute på sådana här fiskefångster och undersökt vad man har fått upp i trålen när man har dragit industrifisk. Rapporterna därifrån är inte färdigställda än men de tyder på att man, i alla fall i en del av de trålningar som har skett, har fått upp ytterst begränsade mängder, kanske bara någon tiondels procent, av annan fisk än just den skarpsill man var ute efter. Andra rapporter från andra bedömare tyder på annat. Här fordras det, tror jag, en rätt noggrann genomgång framöver. Det här borde också kunna vara en fråga som den utredning som har aviserats kunde titta närmare på, för att se hur vi skall ha det: Skall vi tillåta industrifiske i Östersjön eller inte? Låt mig när det gäller torsken konstatera att vi normalt sett har ungefär drygt 200 000 ton lekmogen torsk i Östersjön. För närvarande bedömer man att det är ungefär 114 000 ton. Prognoserna tyder på att man åren framöver kommer ned till 90 000, kanske 75 000 ton lekmogen torsk. Detta är alltså siffror som ligger långt under vad som kan anses vara normalt för Östersjön, framför allt om vi jämför med toppåret 1980, då vi hade drygt 800 000 ton lekmogen torsk i Östersjön. Det är alltså betydande variationer genom åren och stora bekymmer som finns att brottas med framöver. Men det är inte bara ett ökat fiske som kan vara orsaken till de problem som finns i dag. Andra faktorer kan också spela in och spelar in. Miljöfaktorer liksom det ringa inbrott av saltvatten som har skett i Östersjön under de senaste åren betyder säkerligen mycket för det läge som det svenska fisket och det svenska torskfisket befinner sig i nu. Framför allt under de senaste åren är det ju Östersjön som har stått för en ökad del av det svenska fisket, inte minst mot den bakgrunden att 90 % av svensk fiskezon finns inom Östersjön. Det gör att den också har kommit att få den absolut största betydelsen för det svenska fisket. De här problemen och flera andra har vi motionerat om till riksdagen, och vi har också föreslagit att sådana här bekymmer skall bli föremål för en särskild utredning, som ''bör utreda möjligheter och förutsättningar för det svenska fisket på såväl kort som lång sikt''. Jag tycker att det är väldigt positivt -- jag välkomnar det -- att jordbruksministern redan har aviserat att en sådan utredning skall komma till stånd. Vi ser fram emot att den här näringen, som betyder så mycket, inte minst för våra svenska kustbygder och skärgårdsbygder, för att inte säga stora delar av den svenska glesbygden, skall få möjligheterna och förutsättningarna utredda och allsidigt belysta. Det är också så att ett ökat närmande till andra europeiska länder, en ökad internationalisering, inte minst genom EES-avtal och ett eventuellt medlemskap i EG, ställer helt nya krav och kanske gör att vi får lov att ha en helt ny syn på de förutsättningar och villkor som det svenska fisket skall arbeta under. Vi har också visat på saker som bör tas upp i utredningen. Det kan vara industrifiske, som jag nämnde tidigare, det kan vara olika sätt att hantera kvoterna, det kan vara skydd för torsken under reproduktionstiden eller lekområdena. Mycket av detta har också tagits upp tidigare här i debatten. Andra krav som vi har framfört i motion och som också har nämnts här tidigare är att vi vill ha en ökad normkvantitet på sill och strömming. Jag tycker att det är glädjande att vi lyckats uppnå enighet i utskottet på den punkten. Den ökning av kvantiteten med 10 000 ton som det nu föreslås att riksdagen skall fatta beslut om innebär att 11 milj.kr. skall tillföras. Det är 11 milj.kr. som kommer att betyda väldigt mycket. Annars när vi talar om arbetsmarknadspolitik och resurser för att skapa arbete och sysselsättning brukar vi röra oss med vida större summor. 11 miljoner kan i ett sådant perspektiv te sig futtigt. Men dessa 11 miljoner kommer att bli väl använda pengar -- det kan bli den marginal som gör att många företag kan se framtiden an med tillförsikt och överleva. Också andra saker har tagits upp -- det är förlängd amorteringstid på fiskerilån och förlängd amorteringsfrihet/räntefrihet på dessa lån. Jordbruksministern har ställt sig positiv till den skrivelse som fiskeriverket har inlämnat till honom och regeringen om detta, och jag tycker det ser ut som om det var nära förestående att det här kan bli förverkligat, vilket är mycket positivt. Jag vill understryka att det här är bara en del av vad som behövs när det gäller att klara av de akuta ekonomiska problemen -- det finns också andra kreditgivare, och det är viktigt att också de ställer upp på motsvarande sätt och att man gemensamt ser över de olika företagen, deras möjligheter och förutsättningar. Det är viktigt att vi får till stånd en positiv attityd från såväl samhällets sida som från andra kreditgivares sida för att klara detta. Också skydd för reproduktion av olika fiskarter och möjligheter att förbättra reproduktionen genom utsättning tas upp i utskottets betänkande. Man pekar på att detta kan inrymmas i propositionen och säger i övrigt att frågan om ett fredande av lekplatser bör tas upp i samband med Warszawaförhandlingarna. Jag vill understryka att det måste vara ett gemensamt intresse för alla Östersjöstater att det även i framtiden finns livskraftiga stammar av torsk och annan fisk i Östersjön. Låt oss därför betrakta de kommande förhandlingarna som ett steg på vägen men också inse att vi från svensk sida har ett stort ansvar för I propositionen, som tillstyrks av utskottet, redovisar ministern också på ett framsynt sätt olika offensiva åtgärder när det gäller bl.a. produktutveckling och kompetenshöjning inom näringen, som kommer att vara till nytta för näringen framöver. När det gäller vissa redskapsbegränsningar, som krävts i motioner, begär man att regeringen skall återkomma med förslag i frågan. Min personliga uppfattning är att denna del lämpligen också kan ses över av den aviserade fiskeutredningen. Men det måste hanteras på ett sådant sätt att de som har fiske som binäring kan fortsätta med detta och ha sitt levebröd av fisket och den inkomst som detta ger. Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker att det är positivt att utskottet har nått enighet om betänkandet. Jag ser det som en positiv och angelägen hållning inför den aviserade utredningen om det svenska fisket. Jag vill också säga att jag tycker att det är viktigt att man i framtiden har ett kompetent jordbruksutskott som hanterar frågor om de areella näringarna jord, skog och fiske. Dessa näringar har en långsiktig inriktning, och deras egna möjligheter att påverka utvecklingen är begränsade i den meningen att det är många andra faktorer, inte minst biologiska och miljömässiga, som styr deras framtid. Men med en väl genomförd fiskeutredning och ett kompetent jordbruksutskott finns det möjligheter också för det svenska fisket i framtiden.
Fru talman! Sven-Olof Petersson redogjorde här för en del saker som han ansåg borde ingå i utredningen. Svaren på de frågor som jag ställde lindade han in litet, men jag uppfattade det ändå så att Sven-Olof Petersson var positiv till att även de internationella frågorna skall ingå i utredningen. Petersson hur han tänker verka för att detta blir inskrivet i direktiven. Som jag tidigare har sagt är jag orolig för att direktiven blir mycket snävt hållna, både när det gäller området och tidsmässigt. Det är nu mycket ont om tid -- jag har för mig att direktiven nu är ute på delning -- och då är det viktigt att ni som har regeringsmakten verkligen ligger på, så att direktiven blir rätt formulerade. Fru talman! Redskapbegränsningen skall också utredas. Från vår sida och från utskottets sida har vi inte sagt om detta skall hänskjutas till utredningen eller om det skall skrivas in i fiskeriförordningen. Om jag är rätt underrättad arbetar departementet i dag med en ny fiskeriförordning. Man kan naturligtvis också skriva in det i den. Men hamnar frågan i en utredning har vi ingenting emot det, men det är viktigt att regeringen tillsammans med fiskeriverket hanterar det här på rätt sätt.
Fru talman! Låt mig börja med det senaste. När jag gav uttryck för att frågan om redskapsbegränsningarna borde ligga i en utredning sade jag också att det är min personliga uppfattning att så bör ske, men givetvis finns det olika möjligheter att se över den här problematiken, som Kaj Larsson i och för sig också redovisade. När det gäller utredandet, Kaj Larsson, är det såvitt jag har förstått så, att direktiven ännu inte är färdigbehandlade utan de ses över; man tittar på formuleringar och exakt vilka ämnesområden som skall tas upp. Jag har erfarit att man för närvarande arbetar hårt med detta på departementet och att man har för avsikt att snart ha detta arbete slutfört. Jag känner ett stort förtroende för det ansvariga statsrådet på det här området, och jag förutsätter att Kaj Larsson gör detsamma. De aspekter som Kaj Larsson har pekat på är viktiga. Jag har också angivit att inte minst de internationella synpunkterna bör tas upp, och jag skulle finna det mycket egendomligt om de inte kom upp nu när EES-avtalet och ett eventuellt närmande till EG diskuteras väldigt mycket; mycket av omvärldens agerande kommer ju att styra en del av det svenska fisket i framtiden. Inte minst de förhandlingar som vi för internationellt i Warszawa är också väldigt styrande för det svenska fisket framöver. Förhållandena är ju olika. Jag bor nere i Blekinge, och i vintras såg jag att det låg en trålare från Haparanda och fiskade där. Om man jämför avstånden till fartygens hemmahamnar är det jämförbart med att trålare från min hemtrakt i östra Blekinge skulle ligga nere i norra Medelhavet och fiska. Detta visar att vi har mycket olika förutsättningar beroende på var i Sverige vi finns och driver våra företag. Nu finns det ju också kommittédirektiv som säger att man i olika utredningar och kommittéer skall ta vederbörlig hänsyn till de regionala aspekterna. Jag förutsätter att det också skall gälla i det här sammanhanget.
Fru talman! Förtroendet för regeringen och jordbruksministern är kanske inte detsamma från min sida som från Sven-Olof Peterssons. Vad jag vill understryka är att dessa direktiv nu är ute på delning. Jag tror att Sven-Olof Petersson har sådana kanaler till sin partivän som är jordbruksminister att han borde kunna få ta del av dessa direktiv. Om man har samma åsikt som jag, att de delar jag har redogjort för i dag borde ingå i direktiven, är det hög tid att man tar den kontakten och försöker påverka, så att de blir inskrivna i direktiven. Det var det jag menade.
Fru talman! Ja, vi talar med varandra om olika frågor när tillfälle ges, och givetvis blir det även ibland en diskussion om fiskets bekymmer och vad som bör ingå i en utredning. Jag är övertygad om att statsrådet kommer att lägga fram direktiv där de problem som fisket har i dag och har att möta i framtiden tas upp. Jag ser fram emot att direktiven kommer fram snart, så att utredningsarbetet kan ta sin början och vi här i kammaren inom en inte alltför avlägsen framtid kan ta ställning till nya och bättre förslag inför framtiden.

Fru talman! I KU:s betänkande 36 föreslås att intresserepresentationen slopas i vissa statliga styrelser inom arbetsmarknadsområdet. Vidare föreslås att organisationerna på arbetsmarknaden inte längre skall lämna förslag på ledamöter i socialförsäkringsnämnderna.

I en framställning till regeringen förra året uttryckte SAF som sin uppfattning, att intresseorganisationerna inte bör vara representerade i beslutande myndighetsstyrelser utan enbart ha en rådgivande funktion. Utifrån detta har regeringen i proposition 1991/92:123 föreslagit att intresserepresentationen skall avskaffas. Som motiv har man angett SAF:s ensidiga underlåtande att ej nominera ledamöter till ovanstående myndighetsstyrelser. Vidare anförs som motiv att intresserepresentation i beslutande organ i förvaltningen kan leda till diffusa ansvarsförhållanden. Vi socialdemokrater finner det mycket märkligt, att på grund av att en part ej längre vill vara representerad i beslutande myndighetsstyrelser, slopas representationen för alla parter på arbetsmarknaden i dessa organ. Det är mycket märkligt. Detta innebär i praktiken att regeringen låter en part, dvs. i detta fall SAF, ensamt avgöra att intresserepresentationen skall slopas. Detta kallar vi ett rent beställningsjobb! Det andra motivet som anförs är att intresserepresentation kan leda till diffusa ansvarförhållanden. Detta är också märkligt. Vi har i Sverige haft intresserepresentation sedan slutet av 1940-talet i exempelvis AMS och arbetarskyddsstyrelsen. Det är alltså fråga om en partssamverkan som har pågått under decennier, och vi socialdemokrater vill bestämt bestrida att denna samverkan skulle motivera sådana farhågor. Den samverkans och samförståndsmodell som funnits i vårt land under en mycket lång tid, skall nu krossas -- denna samverkan på arbetsmarknadsområdet som haft och som har en mycket stor betydelse vid det praktiska genomförandet av den svenska arbetsmarknadsoch arbetslivspolitiken. Jag vill citera ur 1987 års verksledningsbeslut. ''I vissa undantagsfall, där det ligger stora fördelar i att intresseavvägningar och samförstånd kan uppnås på myndighetsnivån, finns emellertid skäl att sätta samman styrelserna så att intressena balanseras. Jag vill således vad gäller arbetsmarknadsområdet slå vakt om den ordning som gäller i dag för främst arbetsmarknadsstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen och AMU-styrelsen. Detta medför i och för sig en form av intresseavvägning, som skiljer sig från andra myndigheters, genom att regeringen lämnar delar av den beslutskompetens som myndigheten förfogar över öppna för överläggningar mellan dem som berörs. Men eljest skulle de oundvikliga intressekonflikterna inom myndigheternas verksamhetsområde ständigt föras till regeringsnivån för avgörande där. Trepartssamverkan på myndighetsnivån erbjuder i dessa fall mycket stora fördelar både när det gäller möjlighet till förankring av beslut och när det gäller administrativ smidighet.'' Vi socialdemokrater anser att intresserepresentationen i beslutande myndighetsstyrelser inom arbetsmarknadsområdet fyller en mycket stor och viktig funktion. Detta är allmänt omvittnat och uttrycks ju även i 1987 års verksledningsbeslut. Vidare anser vi att det är av stor betydelse att man i socialförsäkringsnämnderna har tillgång till den kompetens som arbetsmarknadens parter tillför. Jag vill också påminna om att regeringen i februari i år har bemyndigat finansministern att tillkalla en kommitté med uppgift att se över myndigheternas ledningsformer m.m., bl.a. just frågan om intresserepresentationen. Enligt vår mening finns det, bortsett från de principiella invändningar mot regeringens förslag som jag har redovisat, inget skäl att nu bryta ut dessa frågor. De bör rimligen bedömas i ett sammanhang, när den nu arbetande utredningen har lämnat sina förslag. Fru talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen som fogats till detta betänkande.

Fru talman! Enligt den socialdemokratiska reservationen är denna proposition ett rent beställningsverk från SAF. Det är mycket möjligt att det är riktigt. Det borgerliga intresset av att bekämpa korporativismen kommer tydligen först när den egna ideologins representanter inte vill vara med längre. SAF:s beslut i februari 1991 att dra tillbaka sin representation var uppenbarligen dikterat av insikten om att de intressen man representerar då hade slagit igenom så kraftigt inte bara inom den ekonomiska utan också den politiska makten, så att styrelseposterna i vissa statliga styrelser därmed var av litet intresse. Jag skulle också vilja vända mig till Lisbeth Staaf Igelström och fråga om Socialdemokraternas principiella inställning till detta med intresserepresentation. Jag såg med stort intresse förre skolministern Göran Persson i TV häromdagen. Han har också en artikel i Dagens Nyheter i dag om jordbruksutskottet och jordbrukarintressena i jordbruksutskottet. Om jag förstod honom rätt, uttryckte han meningen att det inte var lämpligt med de dubbla rollerna, dels den parlamentariska rollen, dels att man uppträdde som jordbrukare. Han ville skilja på dessa båda roller och tyckte att det var olyckligt att lobbyisterna i jordbruksutskottet hade alldeles för stort inflytande. Jag skulle vilja fråga vilken principiell skillnad det är på den frågan och frågan om t.ex. LO-representation i de statliga styrelserna. Även den borgerliga ideologin är synnerligen oklar på denna punkt. Om man verkligen av principiella skäl hade velat ersätta intresserepresentanterna med parlamentariskt utsedda ledamöter, hade man kunnat stödja gamla krav från mitt parti, exempelvis den motion från 1987 som nämns i dagens handling. Mot denna bakgrund, att man kanske inser att SAF har haft ganska mycket att säga till om när det gäller borgarnas ställningstagande, känns det litet obehagligt att behöva rösta för den borgerliga utskottsmajoritetens förslag. Effekten av dagens beslut kan bli att regeringen utser ungefär den sorts företrädare som SAF utsåg förut, medan LO:s representanter och andra fackliga representanter försvinner. För mitt partis del är det ändå principen som är överordnad i denna fråga. Vi är anhängare av den parlamentariska styrelsens princip. Jag vill ändå väcka en idé, som jag skulle vilja att framför allt Socialdemokraterna funderar över. Jag ser ingen nydemokrat i kammaren, men jag ställer ändå frågan även till Ny demokrati. Vi har ju fört en debatt här i riksdagen om förhållandet mellan regering och riksdag. Det finns de som säger att riksdagen i det nuvarande, oklara parlamentariska läget har tagit över en del från regeringen. Vi har en minoritetsregering. Det är ganska naturligt att riksdagens roll i ett sådant läge blir större. Jag och mitt parti anser att det är rimligare att det är riksdagen som i första hand utser representanter i olika statliga styrelser, och inte regeringen. Nu kommer denna tanke sent, det medger jag. Vi borde ha tagit upp den tidigare. Jag lägger därför inte fram något förslag om återremiss av denna fråga. Jag skulle ändå vilja att vi gemensamt tänker igenom detta, de partier som inte sitter i regeringen. Jag vill att vi funderar på om man skulle kunna hitta någon form för att öka riksdagens inflytande över utseendet av representanterna i de statliga styrelserna. Den frågan kan vi komma tillbaka till i andra sammanhang.

Fru talman! Frågan om intresseorganisationerna och deras relation till framför allt staten är en fråga som länge har väckt intresse och debatterats. Den förste som vetenskapligt studerade dessa problem var Gunnar Heckscher, i ett arbete som kom ut 1946, Staten och organisationerna. Där talade han bl.a. om den fria korporatismen, som gjorde sig gällande i Sverige. Han kallade den för den fria korporatismen, i motsats till den fascistiska korporatismen, med vilken den alltså inte hade särskilt mycket gemensamt. Han tog upp hur de olika korporationerna vann inflytande och stärkte sitt inflytande framför allt under andra världskriget. Över huvud taget såg Gunnar Heckscher denna utveckling som i viss mån farlig, inte minst för demokratin. 20 år senare utkom Nils Elvanders arbete Intresseorganisationerna i Sverige. Elvander såg mycket mera positivt på den utveckling som hade varit. Han diskuterade ingående den kritik som fanns, där man bl.a. talade om den bristande interndemokratin i organisationerna. Den gjorde att det fanns en risk för ett visst elitvälde. En liten minoritet, en liten grupp utsåg de som i detta fall sattes i de direkt beslutsfattande myndighetsorganen. Detta är den intressanta frågeställningen här. Det är en liten del av ett större frågekomplex: Skall organisationerna ha representanter i beslutande ställning i statliga myndigheter? Man kan konstatera att det från den relativt positiva inställning som fanns på 60-talet, har skett en förskjutning i mera negativ riktning. Man blev i större utsträckning varse de problem som detta kunde föra med sig. Det var också det som låg bakom det utredningsarbete som sedan resulterade i det s.k. verksledningsbeslutet 1987. I propositionen som avlämnades av den socialdemokratiska regeringen sades klart ut att det inte fanns något allmänt intresse av att sträva efter representativitet för olika grupper i myndighetsstyrelserna. Man menade att det var tvärtom. Den dåvarande regeringen kunde emellertid inte leva upp till den här principen. Vi fick i stället undantag, framför allt på arbetsmarknadsområdet men också på jordbruksområdet. Om man läser reservationerna som fanns här, så finner man -- jag vill understryka detta för Johan Lönnroth -- att det inte är någon tvekan om att de ger uttryck för att intresserepresentation över huvud taget bör undvikas av ungefär de skäl som jag tidigare har angivit. I februari 1991 kom SAF:s skrivelse. En framställning följde också från AMS och Arbetarskyddsstyrelsen. SAF:s skrivelse innebar att SAF drog tillbaka sin representation i de olika myndighetsstyrelserna och icke var beredd att nominera några nya representanter. För att i någon mån komma till rätta med de nya problem som har uppstått beslöt sig regeringen i februari för att tillsätta en kommitté som skulle se över ledningsformerna i myndighetsledningarna över huvud taget. Den allmänna utgångspunkten i de direktiv som formulerades i februari -- kommittén började att verka i dagarna -- beträffande de allmänna utgångspunkterna var att det gäller att anpassa myndighetsledningarnas befogenheter och ansvar till de nya förutsättningar som följer av den fortlöpande delegeringen av verksamhetsansvar och ekonomiskt ansvar. Kommittén skall också pröva en annan fråga som Johan Lönnroth tog upp, nämligen frågan om lekmannainflytande. Det är kommitténs uppgift att pröva i vilken utsträckning detta skall förekomma. En annan utgångspunkt i direktiven är att intresserepresentation inte skall förekomma på ledningsnivå, utan i förekommande fall enbart i rådgivande organ. Detta löser inte problemen på kort sikt. Kommittén har ett arbete framför sig som kommer att räcka åtminstone något år. Man har som sagt inte löst problemen på kort sikt. Den ena parten, arbetsgivarparten SAF, har dragit tillbaka sina representanter och utser inte några nya. Skälet till att över huvud taget ha en intresserepresentation från såväl arbetsgivare som arbetstagare var att de olika intressena skulle balansera varandra. Om den ena parten nu har dragit tillbaka sina representanter finns det självfallet inte längre något att balansera. Det kan man, som Lisbeth Staaf Igelström säger, tycka är tråkigt. Men så är det faktiskt. Det innebär inte att man inte skall ta till vara den sakkunskap som kan finnas ute i organisationerna. Det skall dock begränsas till de rådgivande organen. Regeringen skall således pröva från fall till fall hur myndighetsledningen skall se ut, om det skall finnas lekmannastyrelse eller inte och om man behöver något rådgivande organ. Man får väl också förutsätta att man kommer att använda den personkännedom som finns i de olika sammanhangen. Vi kan således konstatera att utvecklingen har gått ifrån 1940 och 1960-talet. Utvecklingen har gått därhän att vi säger oss att det nu gäller att renodla både ansvar och verksamhet i myndighetsledningarna och att kanske se till att man får bort särintressena i de beslutande funktionerna så långt möjligt. Det är detta som propositionen går ut på. Jag tycker att det har förts ett glasklart resonemang över hela linjen. Motiven är helt klara. Vi vill inte ha intresserepresentation i beslutande organ, men däremot vill vi använda den kompetens som finns hos olika personer i olika sammanhang. Det här gäller i första hand vissa myndighetsorgan på arbetsmarknadens område. Även socialförsäkringsnämnderna kommer in i bilden. Riksförsäkringsverket kommer i fortsättningen att kunna plocka personer som man kan anse vara lämpliga för det här. Eftersom man så sent som 1987 gjorde de förändringar som man nu måste korrigera, vill regeringen inte gå längre än så här just nu. Man vill fortsättningsvis avvakta kommitténs arbete för att se vilka principer som kan slås fast inför framtiden. Jag tycker i och för sig att saken är ganska klar.

Fru talman! Jag skulle ha förstått förslaget om slopad intresserepresentation i myndighetsstyrelserna bättre om man först hade gjort en utredning och sedan lagt fram förslaget. Har man gjort en utredning där man har sett vilka konsekvenser förslaget har inneburit? Vad kommer att hända med samförstånd och samverkansmöjligheterna? Vad händer om man inte får dessa lösningar på ett tidigare stadium? I Vad kommer att hända på det området? Jag anser att man först skulle ha utrett, och sedan skulle man lagt fram ett förslag. Jag tror i och för sig inte att det skulle ha blivit någon skillnad i sak för vår del när det gäller intresseorganisationen. Men jag skulle ha fått en större respekt för hanteringen av frågan om man hade förfarit på det sättet. Jag anser att det skulle ha varit mycket mera smakligt. Jag är också övertygad om att SAF kommer ha möjlighet att skaffa sig ett inflytade ändå. Johan Lönnroth berörde något i sitt inlägg som jag är mycket orolig för. Hur kommer det att gå för löntagarorganisationerna, LO och TCO, i den här frågan?
Fru talman! Jag tror inte att Lisbeth Staaf Igelström behöver hysa någon större oro för LO och TCO. Dessa organisationer har alltid brukat kunna ta för sig i sådana här sammanhang, och de kommer nog inte att missa de chanser som ges här heller. Man kan säga att man skulle ha låtit den här kommittén arbeta först och sedan vidta förändringar. Observera dock att förutsättningarna faktiskt ändrades totalt i och med att en av två parter inte längre ville vara representerad. Då fanns det inte längre någonting att balansera. Det skulle i så fall ha rört sig om ett ensidigt inflytande från en enda part. Regeringen fick därför lov att göra en brandkårsutryckning för att klara detta. Därför har vi fått den här ordningen.
Fru talman! SAF deltar som sagt inte längre i nomineringsförfarandet. Därför anser man således från regeringen att principen om intresserepresentation inte kan upprätthållas. Jag vill påpeka att flera remissinstanser har haft invändningar mot att man skall tillskapa en interimistisk lagstiftning just på detta område. Man menar att regeringens beslut med anledning av skrivelserna från AMS och ASS har givit tillräckliga förutsättningar för att man skall kunna upprätthålla styrelsearbetet även utan SAF:s medverkan i avvaktan på utredningens förslag. Vi socialdemokrater anser att det är helt fel att en enda part -- i det här fallet Svenska arbetsgivareföreningen -- ensamt kan styra ett sådant här förslag. Jag skulle även vilja ställa några frågor till utskottsmajoritetens företrädare. Ni har plockat ut intresserepresentationen på arbetsmarknadsområdet från utredningen. Varför har ni då inte tagit ut andra områden, såsom statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, nämnden för styrelserepresentationsfrågor eller jämställdhetsnämnden? Jag har erfarit att det i jämställdhetsnämnden finns en tom plats, eftersom Svenska arbetsgivareföreningen inte har nominerat den. Hur skall man lösa den frågan, eftersom det här inte finns med i dagens beslut? Jag kan inte förstå varför ni har valt ut arbetsmarknadsområdet. De andra områden som jag tar upp har inte något domstolsliknande organ, som ni pekar på i övrigt.
Fru talman! Lisbeth Staaf-Igelström frågar varför man gar valt ut arbetsmarknadsområdet. Det är nämligen på det här området som det har förekommit intresserepresentation i större skala. Det är naturligtvis därför dessa organ i första hand blir aktuella. Lisbeth Staaf-Igelström nämnde några andra organ. Jag skall ärligt säga att jag inte känner till det hela, men att jag är fullt övertygad om att man kommer att klara det också vad tiden lider. Jag vill understryka, Lisbeth Staaf-Igelström, att här finns en principiell ståndpunkt. Jag sade i mitt förra anförande att om man läser reservationerna från 1987 framgår det klart och tydligt att man inte vill ha intresserepresentation i de beslutande myndighetsorganen, av de skäl som jag tidigare anförde. Det här är en uppfattning som bryter sig om den som Socialdemokraterna vill föra fram. Socialdemokraterna vill gärna ha intresserepresentation. Man vill stödja de korporativistiska tendenserna. Från vår sida vill vi inte göra detta. Vi vill renodla ansvaret och renodla demokratin där så kan ske.
Fru talman! Det är märkligt att utskottsmajoritetens talesman inte känner till att t.ex. jämställdhetsnämnden kommer att stå utan representation och att han litet lättfärdigt avfärdade det hela med att det nog kommer att ordna sig. Jag tycker att det är mycket märkligt. Vi socialdemokrater står fast vid att det är mycket viktigt att vi har en bra samverkan och ett bra samarbete på arbetsmarknadens område. Därför kommer vi att rösta för vår reservation i morgon.
Fru talman! Eftersom Birger Hagård så tydligt säger att de borgerliga reservationerna innebar att vi avvisade intresserepresentationen, skulle jag vilja läsa upp ett par rader ur en vpk-motion från 1986/87, K112: ''I fråga om myndigheters ledning är vi anhängare av den parlamentariska lekmannastyrelsens princip. Vi avvisar tanken på intresseföreträdare.'' Vad var anledningen till att det då inte gick att få en majoritet för att avvisa intresserepresentationen? Kunde ni inte ha stött denna motion i denna del?
Fru talman! Nej, det hade nog inte låtit sig göra utan vidare. Lekmannastyrelser är inte det enda alternativet. Vi har även enrådighetsprincipen som mycket väl kan komma in. Eftersom ansvaret har renodlats och verkschefen i normalfallet skall vara ordförande i styrelsen tål det mycket väl att diskutera om man verkligen skall föra in och vidareutveckla lekmannainflytandet. Det är emellertid en sådan fråga som kommittén skall pröva. Att man inte utan vidare försvär sig åt den principen är som jag förstår det skälet till att beslutet blev som det blev.

Herr talman! För någon månad sedan behandlade vi anslaget till rättshjälpen här i kammaren. Det var justitieutskottets betänkande nr 19. Vid det tillfället hade vi att ta ställning till budgetpropositionens förslag om minskning av rättshjälpsanslaget med 40 milj.kr. Som ett möjligt alternativ för att uppnå den besparingen angavs i budgetpropositionen som exempel en sänkning av den övre inkomstgränsen. En av orsakerna till att anslaget till rättshjälp måste minska och reglerna för rätt till rättshjälp ses över är den kraftiga kostnadsutvecklingen. Under perioden 1986--1990 ökade kostnaderna för rättshjälpen med 63 %. I budgetpropositionen föreslog regeringen att rättshjälpsanslaget skulle stanna på drygt 649 milj.kr. Vid behandlingen i utskottet var alla partier överens om den här besparingen, med ett litet undantag. Det var socialdemokraterna som ville tillföra anslaget ytterligare en miljon, som skulle användas till information för nämndemän. Alla partier samtyckte alltså till en besparing på 40 milj.kr. på rättshjäpsanslaget. Nu är vi framme vid att behandla förändringarna av reglerna på rättshjälpsområdet, för att kunna uppnå de besparingar som vi alla har accepterat. En liten historik är kanske värd att ta upp i just det här ärendet. 1972 beslutade riksdagen om en genomgående reform av samhällets rättshjälp. Avsikten var att rättshjälp skulle utgå där behov av rättshjälp föreligger. Ingen skulle av ekonomiska skäl vara förhindrad att tillvarata sina rättsliga intressen. Rättshjälpen skulle utgå efter behovsprövning. Inkomstgränsen för att erhålla rättshjälp sattes till 8 basbelopp. Emellertid kom 1973 års reform att medföra betydligt större kostnader än som beräknades under reformarbetet. Eftersom reformen blev för dyr har sedan 1973 flera reformprojekt genomförts och flera lagändringar vidtagits, allt i syfte att nedbringa statens kostnader för rättshjälpen. En stor förändring ägde också rum 1981 och 1982. Då höjdes avgifterna i rättshjälpssystemet. Förutom en höjning av avgifterna, slopades också möjligheterna till rättshjälp i vissa typer av ärenden. 1983 skedde ånyo ändringar så till vida att rättshjälp i stort sett inte längre kunde erhållas för biträde i bodelningsärenden och fastighetstvister. Samtidigt infördes en ny avgift, den s.k. tilläggsavgiften, för den hjälpsökande. Men den största förändringen var 1983 att inkomstgränsen för att erhålla rättshjälp sattes till utan någon ändring alls. 1988 ansåg man att en justering borde äga rum, eftersom inkomstgränsen på 110 000 kr. legat fast i så många år. En återgång till ett basbeloppsanknutet system ansågs då önskvärt. I 1988 års reform återgick man till basbeloppsanknuten inkomstgräns. Den sattes då till 7 basbelopp. Men eftersom avsikten 1988 var att reformen skulle vara kostnadsneutral, begränsades på nytt möjligheterna att erhålla rättshjälp för vissa typer av tvister. Trots att dessa begränsningar tillkom visade det sig att ytterligare Regeringen vände sig då till riksrevisionsverket i maj 1991 och bad riksrevisionsverket att granska rättshjälpens effektivitet, analysera kostnadsutvecklingen under de senaste åren och komma med förslag till hur kostnaderna för rättshjälpen skulle kunna minskas. Det var alltså den socialdemokratiska regeringen som begärde den här granskningen. Riksrevisionsverket redovisade sin översyn i februari 1992. Ett av deras förslag var en sänkning av den övre inkomstgränsen. Den nuvarande regeringen tog fasta på riksrevisionsverkets förslag, en sänkning av den övre inkomstgränsen till 4 basbelopp. Det innebär att en ensamstående utan barn nästa år skulle få ha en årsinkomst 134 800 kr. för att få rättshjälp. Om den ensamstående har barn höjs beloppet med ett halvt basbelopp per barn. Det betyder att en mamma med två barn nästa år kan erhålla rättshjälp om hon tjänar upp till 168 500 kr. Den förändringen kan sägas vara en återgång till den nivå som fanns före 1988, omräknat i dagens penningvärde. Dessutom tycker jag att det är viktigt att notera att riksrevisionsverket har kommit fram till att ca 80 % av dem som i dag söker rättshjälp har inkomster som ligger under 110 000 kr. Här finns det för övrigt också skäl att påminna om att medelinkomsten för kvinnor i Sverige är 109 200 kr. Regeringens förslag måste ändå anses väl tillgodose det som var avsikten med rättshjälpen, nämligen att de som har det ekonomiskt sämst ställt skulle ha möjlighet att tillvarata sina rättsliga intressen. Eftersom partierna i riksdagen ansett att besparingar på rättshjälpen skulle göras, har vi i regeringspartierna kommit fram till att det är det bästa och mest rättvisa sättet att uppnå besparingar med hjälp av sänkt inkomstgräns. Majoriteten, Socialdemokraterna och Ny demokrati, vill också spara, men återremitterar ärendet till regeringen för att man skall redovisa ett annat besparingsförslag. Jag tycker faktiskt att det vore mycket intressant att veta hur Socialdemokraterna och Ny demokrati vill spara. Tänker ni er att ha en hög självrisk? I så fall drabbas de svaga mest. Eller vill ni spara på advokaternas timarvode? I och för sig är en av orsakerna till att kostnaderna för rättshjälpen har ökat att advokaternas timarvode har stigit. Men sänker man advokaternas timarvode blir det ännu färre jurister som vill ägna sig åt familjerätt, ett område som redan i dag har dålig status bland advokater. En annan besparingsform som ni skulle kunna välja är att minska möjligheterna att få rättshjälp vid brottmål. Men 1985, som var den senaste statistiken jag hittade, hade 35 % av dem som dömdes till fängelse inte någon offentlig försvarare. Situationen torde vara ganska likartad i dag. Att ytteligare försämra på det området är knappast tillrådligt. Då återstår det att pröva om man kan ändra reglerna för offentligt biträde. I mål som handlar om tvångsomhändertagande brukar regelmässigt offentligt biträde förordnas, alltså utan prövning om ett sådant biträde faktiskt behövs. Eftersom tvångsomhändertagande anses vara en så ingripande åtgärd för den enskilde, och detta dessutom drabbar dem som är utslagna på ett eller annat sätt, har det åtminstone tidigare inte ansetts möjligt att försämra för just den kategorin när det gällt att få biträde i sådana här situationer. Med denna jämförelse har jag velat peka på att regeringens förslag om en inkomstbegränsning trots allt är ett balanserat förslag. 80 % av alla rättshjälpssökande har inkomster under 110 000 kr. och skall därför även i fortsättningen få rättshjälp. Majoriteten, som önskar besparingar utlagda på ett annat sätt, borde åtminstone här i debatten kunna antyda på vilket sätt besparingen skall göras. I betänkandetexten överlåts helt åt regeringen att komma med nya fräscha förslag. Det är ett som jag ser oansvarigt sätt att handskas med frågan. Jag yrkar bifall till vår reservation.

Herr talman! Jag tycker att justitieutskottets ordförande på ett utmärkt sätt har redogjort för det ställningstagande som gjorts i reservationen. Mycket av värde har därmed sagts i den här debatten. Det som är viktigt är ju ändå att rättssäkerheten inte äventyras och att även de svagaste grupperna har möjlighet att hävda sig i rättstvister. Jag menar att den av regeringen lagda propositionen i det stora hela tar hänsyn till både rättssäkerhet och svaga grupper. Vad som kan definieras som svaga grupper är naturligtvis en öppen tvistefråga. I Sverige har under många år rått en uppfattning att alla som tjänar mindre än någon annan, är svag och underbetald. Har man haft en annan åsikt, har argument använts av typ: Kvinnor och barn kommer att bli lidande, avgrunden öppnar sig. Men man har inte redovisat fakta. Så gör man även i fallet med rättshjälp. Men i propositionen anges faktiskt ett utrymme för att öka beloppsgränserna för den som har försörjningsansvar för barn. Jag tycker att det är tillfredsställande nog i dagsläget, men jag kommer att följa utvecklingen noga på detta område. Däremot vill jag fästa uppmärksamheten på möjligheten till rättshjälp i utlänningsärenden. Rättshjälp ges genom offentligt biträde i de flesta av de för utlänningar mest betydelsefulla rättsliga angelägenheterna, bl.a. avvisning och utvisning enligt utlänningslagen och utvisning enligt lagen om särskild utlänningskontroll. Dessa beslut om rättshjälp i utlänningsärenden fattas av den handläggande myndigheten, dvs. i de flesta fall av statens invandrarverk. Tanken var ju tilltalande när man på detta sätt ville förkorta handläggningstiderna en gång i tiden. Det fördyrade heller inte handläggningen, men redan då uttryckte dock flera remissinstanser kritik mot förslaget i lagstiftningsärendet. I princip delar jag den kritik som framfördes i samband med att statens invandrarverk blev beslutande myndighet när det gäller rättshjälp i utlänningsärenden. Utlänningsärendena har som bekant en mycket speciell karaktär, eftersom det handlar om liv eller död för den människa som från myndighetshåll enkelt skulle kunna avfärdas som ett ärende bland alla andra ärenden. Utlänningar har heller inte samma möjlighet som landets eller ortens egna invånare att kunna välja fritt vem man vill bli försvarad av. Därför är det viktigt att noga beakta rättssäkerhetsaspekten för just denna grupp. Vi kristdemokrater anser att beslutanderätten i fråga om rättshjälp och offenligt biträde bör ligga på ett fristående organ och inte på invandrarverket, som utgör motpart till den hjälpsökande. Men att i dag ändra den ordningen ser ut att innebära både förlängda handläggningstider och ökade kostnader. Den i år nytillsatta utlänningsnämnden har ännu inte hunnit i kapp med de uppgifter som har ålagts dem. Landets ekonomi har heller ännu inte återhämtat sig.